Fru talman! Jag tackar handelsministern för det mycket omfattande svaret. Av naturliga skäl — man lämnar väl inte ut alla de positioner man tänker inta i en kommande förhandling — är svaret kanske inte särskilt upplysande om den ställning Sverige tänker inta på konferensen i Chile under nästa vecka. Mest ger kanske svaret intryck av att svenska regeringen är pessimistisk inför möjligheterna att uppnå några större framgångar för u-ländernas strävanden vid konferensen. Och naturligtvis rör det sig om enorma — globala — problem och stora skillnader mellan u-ländernas förhållanden. Men just den ständigt ökande klyftan — även handelspolitiskt — mellan de utvecklade industriländerna och u-länderna Nr 54 måste medföra att man aldrig låter sig slås ned av svårigheterna som Fredagen den tornar upp sig på detta område. 7 april 1972 I min interpellation har jag mest uppehållit mig vid de handelspolitiska — — — problemen och då särskilt Sveriges egen handel i förhållande till Ang. u-landsfrågorna u-länderna, medan svaret även tar upp biståndsproblemen, som ju också vid den tredje världsdiskuteras på konferensen. Jag skall här huvudsakligen hålla mig till de handelskonferensen handelspolitiska problemen, även om det på grund av det nära sambandet mellan biståndspolitiken och handelspolitiken kan finnas många övergripande synpunkter. I en del av svaret tar handelsministern upp frågan om utvecklingen av u-ländernas import och export och nämner då de ganska nedslående siffrorna. Han anger världssiffrorna, medan jag i min interpellation anförde Sveriges handel i förhållande till u-länderna. I det sammanhanget «finner jag också anledning tacka för de utförliga upplysningarna i handelsdepartementets skrift nr 3/1972, som är en fascinerande — om än mycket nedslående — läsning. Som handelsministern säger kan det kanske vara en positiv sak att Sverige levererar mera till u-länderna än vi köper från dem. Att u-länderna i så stor omfattning i dag har utgifter som sett i världsperspektiv till stor del utgörs av vinster i multinationella företag, räntor och amorteringar på den stora skuldbördan av lån och krediter är bekymmersamt. Ökningen av bruttonationalprodukten per capita är mycket mindre i u-länderna än i i-länderna. Enligt en rapport från den internationella arbetskonferensen försämras sysselsättningsläget ständigt i u-länderna. Speciellt i de minst utvecklade u-länderna synes fattigdomen bara öka. Mot denna bakgrund sammanträder alltså den tredje världshandelskonferensen, och ändå är handelsministern tvungen att varna för en överdriven optimism inför konferensen. Man får nästan lust att, med en liten omskrivning av Strindberg, säga: Det är synd om världen! En av rekommendationerna från UNCTAD II gällde att man skulle fortsätta råvaruförhandlingarna och arbetet med vad man kallade supplementär finansiering, dvs. garantimöjligheter när exportinkomsterna minskar. Men av det svar jag har fått framgår att det går mycket långsamt fram på detta område. Råvaruexporten svarar för 80—85 procent av u-ländernas exportinkomster, och detta är därför en mycket stor fråga för dem — vilket också framgår av det s.k. Limaprogrammet, som sammanställts vid en konferens för ca 100 u-länder. Sverige är naturligtvis positivt till förhandlingar på detta område, men ensamt kan Sverige så litet göra. Jag skulle vilja fråga handelsministern vad han tror att de stora handelsblocken i Västoch Östeuropa kan och vill göra för att stödja dessa strävanden för fortsatta råvaruförhandlingar. En av möjligheterna att bryta u-ländernas onda cirkel i handelsoch utvecklingssammanhang — den minskade avsättningen för råvaror är en av faktorerna — är i-ländernas stöd för deras försäljningsansträngningar. På produktionssidan gäller det för i-länderna att delge dem sitt tekniska kunnande, s.k. know-how, och på marknadssidan att ge dem information om marknaderna och de krav marknaderna ställer samt att informera i-ländernas egna importörer. I min interpellation nämnde jag att en nordisk utredning visat bristfälliga förhållanden på detta område i de 193 nordiska länderna. Utredningen föreslog att varje land nationellt skulle satsa mycket mer för att stödja u-länderna på detta område. Jag skulle vilja fråga handelsministern vilka åtgärder han själv tänker initiera för att Sverige — utöver vår bidragsgivning till det internationella handelscentret i Geneve — skall kunna ge u-länderna möjligheter till bättre marknadsföring i Sverige. Handelsministern nämner att sedan tullpreferenserna för u-land börjat fungera har i stället andra handelshinder blivit mera märkbara. Men så tillägger han: ”U-länderna har endast i mycket få fall riktat anmärkningar mot Sverige beträffande dessa.” Jag skulle vilja fråga: I vilka fall? I detta sammanhang skulle jag vilja beröra jordbruksprodukterna och u-landshandeln. Handelsministern nämnde detta parentetiskt i samband med behovet av en mera flexibel produktion i u-länderna; den måste ha mera sammanhang med avsättningsmöjligheterna på i-ländernas marknader. På jordbrukets område för de flesta i-länder en protektionistisk handelspolitik — av försörjningsskäl men också av säkerhetspolitiska skäl. I handelsdepartementets skrift sägs bl.a. om denna fråga: ”Man kan emellertid ej bortse ifrån att en mer differentierad jordbruksoch livsmedelsexport från u-länderna förutsätter vidgat tillträde till i-landsmarknaderna, varvid en konflikt uppstår mellan industriländernas och då främst EEC:s och USA:s jordbrukspolitik och u-ländernas önskemål. Detta är en fråga som fått förnyad aktualitet under senare tid genom den förutsedda utvidgningen av EEC och USA:s önskemål om större lättnader i sin jordbruksexport till framför allt EEC.” Egentligen är denna ”terrorbalans” på det jordbrukspolitiska området en dyrbar och katastrofal sak för jordens befolkning — av vilken många svälter i dag och kanske ännu flera om ett år. Skall verkligen den ökade bindningen i handelsblock i olika delar av världen föra med sig att en lösning av detta viktiga problem blir mera avlägsen än någonsin? Naturligtvis bör u-länderna förbättra sin egen försörjningsstatus, men man frågar sig om det kan göras utan att de även säljer till andra marknader. Skulle man inte önska att en verklig generalplanering kunde startas genom UNCTAD:s försorg så att man fick en överblick över världens försörjningsbehov i förhållande till produktionen av jordbruksvaror och andra livsmedel och till de potentiella möjligheterna till produktion som måste vara rikast i u-länderna? Eller är det kanske en för het potatis att ta i sin mun på UNCTAD-konferensen?

Men man undrar om inte Sverige kan göra mera för att i alla handelsavtal och vid alla förhandlingar i övernationella organ mobilisera denna politiska vilja till effektiva åtgärder även från andra länders sida. Jag har också i min interpellation tagit upp valutaproblemen, som handelsministern rätt kortfattat har nämnt i sitt svar. Det är naturligtvis svårt att diskutera dessa invecklade problem vid det här tillfället. Såvitt jag kan finna, ställer sig Sverige ganska kallsinnigt till att koppla ihop de speciella dragningsrätterna med en komplettering av u-landsbiståndet. Detta kan man kanske förstå, men det hänvisas till att en utredning görs inom Världsbanken på detta område. Av svaret framgår inte vad utredningen sysslar med. Kan det tänkas att utredningen innebär en försening av lösningen på dessa problem, som u-länderna själva finner så angelägna? Skulle inte Sverige som medlem av den exklusiva tiogruppen i valutasammanhang kunna göra någonting på detta område och kanske bl.a. se till att u-länderna fick möjlighet att utse vissa representanter vid kommande valutaförhandlingar, eller ställer sig också Sverige tveksamt till detta? Till slut skulle jag vilja tacka för det långa och utförliga svaret. Jag hoppas att handelsministern, åtminstone kortfattat, kan besvara några av de frågor som hans interpellationssvar har gett mig anledning att ställa.

Fru talman! Det var en ganska utbredd känsla av besvikelse som följde efter UNCTAD II i New Delhi 1968. Konferensen var tungrodd, och de resultat man uppnådde var inte särskilt imponerande. Visserligen kom man överens om att rekommendera en tidtabell för råvaruförhandlingar och för arbetet med supplementär finansiering, men det har inte lett till några stora, praktiska resultat. New Delhi-konferensen banade visserligen väg för överenskommelserna om generella tullpreferenser för u-länderna, men den reella betydelsen av dessa preferenser är ännu svår att bedöma. Det finns många reservationer och undantag, och först erfarenheten kan säga hur pass värdefulla dessa preferenser är. Vi vet ändå att insatser på handelns område är mycket väsentliga för u-länderna. Det internationella handelssystemet har haft en tendens att gynna de rika och missgynna de fattiga länderna. Handeln ökar mera mellan i-länderna sinsemellan än mellan i-länderna och u-länderna. Priserna på råvaror, dvs. u-ländernas främsta exportprodukter, ökar inte i samma takt som på industrivaror. Det första villkoret för att u-länderna skall kunna öka sina exportinkomster är därför att deras handelspolitiska position stärks. Det väsentliga är här som vi har sagt i en motion till årets riksdag att i-ländernas allmänna protektionistiska inställning, som gäller både industrivaror och jordbruksprodukter, luckras upp. I sin analys av de ekonomiska och sociala problemen i Sydasien pekar Gunnar Myrdal just på betydelsen av sådana åtgärder.

Problemen gäller ju inte bara Sydasien utan alla u-landskontinenterna och alla u-länder. Vi måste göra allt vad vi kan för att få till stånd ett sådant förlopp av UNCTAD III att denna konferens leder till viktiga förändringar i de rika ländernas politik. Inför Santiagokonferensen skulle jag, fru talman, vilja ställa några frågor till handelsministern. I Limaprogrammet krävs att i-länderna årligen fr.o.m. 1972 skall överföra minst ett nettobelopp av 1 procent av bruttonationalprodukten till u-länderna och att det offentliga biståndet senast 1975 skall uppgå till 0,7 procent av bruttonationalprodukten. I svaret i dag säger handelsministern att vi vill att detta förslag blir allmänt godtaget och förverkligat. Min fråga är: Kommer Sverige att avge ett bindande löfte vid UNCTAD III om att uppfylla detta krav? Eftersom de 0,7 procenten avser utbetalningar och inte budgetanslag, har vi ju tidigare angivit att Sverige beräknar uppnå detta internationella mål, 0,7 procent, ungefär samtidigt som våra budgetanslag når upp till 1 procent av bruttonationalprodukten. Men nu vet vi att finansministern har hållit tal och gjort propåer om att man skall skjuta målet framåt i tiden, vilket betyder att 1-procentsmålet 1974/75 ännu ej är säkrat. Ett fullföljande av finansministerns tankegång skulle, såvitt jag förstår, medföra risk för att tidpunkten förskjuts för uppfyllandet av det internationella biståndsmålet, det mål som finns i Limaprogrammet och som även motsvarar kravet i FN:s utvecklingsstrategi. Limaprogrammet innehåller krav på att alla utvecklingskrediter skall ges på IDA-villkor, dvs. räntefritt och med 50 års löptid.

SIDA har föreslagit att Kungl. Maj:t begär riksdagens medgivande att helt räntefria krediter skall kunna avtalas och att återbetalning, efter senare prövning, helt eller delvis skall kunna efterskänkas. Min fråga är nu: Har regeringen fattat beslut i enlighet med SIDA:s förslag och kommer regeringen att driva den linjen inför UNCTAD III? Den tredje punkten gäller supplementär finansiering. Vi har ju stött de här strävandena och försökt att få fram en överenskommelse om ett system med supplementär finansiering eftersom en sådan internationell överenskommelse skulle kunna garantera u-länderna mot oförutsedda, långvariga exportbortfall. Kan handelsministern här ge något besked om hur han själv ser på frågan och på möjligheterna att vid UNCTAD III kunna bryta motståndet från andra i-länder? Den fjärde och sista punkten där jag har en fråga gäller de minst utvecklade länderna. UNCTAD-konferensen kommer ju att behandla ett vitt spektrum av frågor. Kommer vi att prioritera några av dessa frågor? Kommer vi t.ex. att prioritera de minst utvecklade ländernas problem? Vi vet ju här att Limaprogrammet har kommit med olika rekommendationer. Vi vet att det rör sig om ytterst fattiga länder med låg utvecklingsnivå, länder utan några större naturtillgångar. Vilka reformer inom Limaprogrammet på den här punkten tänker regeringen ge stöd? Handelsministern talar om vissa förslag och säger att han har hopp om framsteg, men kan han säga något mer konkret? Skall man ta särskild hänsyn till dessa länder vid fastställande av kvoterna för råvaruavtal? Skall de generella preferenserna i deras fall också inkludera heloch halvfabrikat på jordbrukssidan? Kommer vi att stödja förslaget om en särskild fond för dessa länders utvecklingsansträngningar? Det är ju sant att fattigdomskriteriet bara är ett av våra kriterier för utvecklingshjälp, men vi måste ju ändå tillmäta det en stor betydelse. Enligt mitt sätt att se har vi goda skäl att allvarligt överväga alla dessa förslag — även förslaget om en särskild fond. Handelsministern gav en ganska pessimistisk bild av vad som var att vänta i Santiago. Tyvärr har man väl anledning att inte vara alltför optimistisk. Om inte direkta, konkreta resultat kommer att uppnås på det handelspolitiska området är det enligt min mening synnerligen viktigt att diskussionerna härom inte tas till intäkt för att slå av på ambitionen att öka vårt direkta bistånd. Tvärtom, det faktum att det kan vara svårt att nå fram till internationell enighet om handelspolitiska reformer bör vara ett skäl för oss att intensifiera och vidga det direkta biståndet. Jag vill sluta med att säga att jag tycker inte att vi har någon anledning att slå oss för vårt bröst. Enligt statistiken för 1970 ligger ju Sverige först på delad åttonde plats när det gäller det offentliga utvecklingsbiståndets omfattning. Det betyder att många av de västeuropeiska länderna ger mera hjälp än vi. När det gäller handelspolitiken är skillnaderna inte så stora, även om vi har lägre tullar på en del tropiska produkter än t.ex. länderna inom EEC. Det rör sig emellertid inte om några oerhörda förmåner för u-länderna, det tror jag handelsministern håller med mig om. Även vår politik, liksom andra industriländers politik, är präglad av försiktighet och protektionism.

Fru talman! Jag skall först försöka att svara på de frågor som interpellanten ställde. Fru Lundblads första fråga gällde handelsblockens vilja och möjligheter att göra någonting som kan medföra resultat vid råvaruförhandlingarna. I och för sig gav jag väl en antydan om min uppfattning redan i svaret. På det konkreta område man för närvarande förhandlar om och som gäller kakao kan sägas att vissa industriländer snarare skapar svårigheter än ger möjligheter. För närvarande har jag inga förutsättningar att antyda att någon uppmjukning kan komma att ske. Men som jag sade i mitt svar fortsätter vi att under dessa förhandlingar söka pressa fram ett avtal. Inte minst inför UNCTAD-konferensen har den stämningen spritt sig att det vore ytterligt värdefullt om man kunde redovisa några resultat. Den andra frågan gällde åtgärder för att stödja u-ländernas marknadsföring här i landet. Jag har en positiv inställning till att vi försöker göra något på detta området. Det har visat sig föreligga ett stort behov av bättre information och bättre kontakter med de marknader som u-länderna skall försöka arbeta på, framför allt när det gäller industriprodukterna. Vi kommer alltså att leta efter utvägar för att lösa det problemet och motsvara detta behov. Fru Lundblads tredje fråga är verkligen inte lätt att besvara.

Men vi har ändå anledning att tro att de olika intressen som här finns, inte bara handelsblockens utan även andra länders längre ut i periferin — Australien, Nya Zeeland och utvecklingsländerna — kommer att göra sig gällande under de förhandlingar som vi nu har att vänta inom ramen för GATT. I det sammanhanget är det i varje fall en svensk strävan och ett starkt önskemål att jordbruksfrågorna kommer att upptas till förhandlingar inom ramen för GATT, där intresserepresentationen följaktligen blir åtskilligt vidare än vad den skulle bli om man får till stånd bilaterala uppgörelser mellan någonting som fru Lundblad kallade handelsblock. Hur den här frågan kan komma att utvecklas under UNCTAD-konferensen kan jag nu inte svara på — fru Lundblads propå om att man här skulle skapa underlag för en samlad plan för världens livsmedelsförsörjning är kanske något före sin tid. Jag tror att man i första rummet måste försöka slå fast att de kommande handelsförhandlingarna inte skall gälla bara industrivarorna utan även jordbruksprodukterna och att berättigad hänsyn skall tas till u-ländernas intressen. Om vi kunde få ett sådant ställningstagande under konferensen hade vi åtminstone tagit ett väsentligt steg framåt. Slutligen frågar fru Lundblad vad den utredning, inom Valutafonden, kan komma att innebära som gäller frågan om huruvida någon form av samband skall skapas mellan de valutapolitiska åtgärderna och biståndsflödet till utvecklingsländer. Det man tror att den här utredningen kommer att ge besked om är olika tekniska lösningar och dessa tekniska lösningars innebörd för valutasystemet. Det är riktigt som fru Lundblad noterar att vi från svensk sida har en betydande skepsis inför propåerna att knyta samman tillskapandet av likviditet, dvs. de särskilda dragningsrätterna, med biståndsflödet. Det beror bl.a. på att vi för det första inte har klart för oss hur detta skall kunna utföras så att även valutasystemets krav tillgodoses. För det andra att risken möjligen finns att den utveckling av valutasystemet som vi förutser kan komma att hämmas om den är knuten till krav på industriländerna att ha en automatisk ökning av biståndet. Men den här diskussionen får fortsätta. När vi har anlagt det här betraktelsesättet är det för att vi tillmäter det tvingande behovet att få en lösning på världens valutapolitiska problem en mycket stor betydelse. Tillskapandet av likviditet, övergången till andra reservvalutor och därmed frågan om de särskilda dragningsrätterna kan utnyttjas, är av betydelse också för u-länderna, även ur den här synpunkten. Om vi inte får en lösning på de valutapolitiska problemen är risken stor att inte bara världshandelns tillväxt utan även den ekonomiska tillväxten i de viktiga industriländerna kan komma att hållas tillbaka, bl.a. av rädsla för att råka i valutapolitiska svårigheter och balansrubbningar. Eftersom det i dag måste vara ett av de viktigaste behoven, även ur u-ländernas synpunkt, att handeln fortsätter att växa och att efterfrågan på marknaderna i industriländerna också fortsätter att växa så är det också ur deras synpunkt av vikt att den valutapolitiska reform som vi nu håller på att arbeta oss fram till kan genomföras. Därför har det här problemet två sidor. Däremot tror jag att frågan om utvecklingsländernas representation vid kommande valutaförhandlingar kommer att få en lösning. Vi är positivt inställda till att deras inflytande förstärks och jag tror att det på flera håll också bland de mera tongivande industriländerna i dag finns en sådan inställning.

Men sedan kopplar han samman denna svenska insats med ett löfte. För att åstadkomma denna påverkan skulle vi avge bindande löften i Santiago att 0,7-procentsmålet för Sveriges del skulle uppnås budgetåret 1974/75. Med all respekt för herr Wirmarks kunskaper om situationen i Santiago de Chile tror jag att ett sådant löfte alls icke påverkar de stora industriländernas inställning. Det tror jag inte heller var syftet med herr Wirmarks fråga, utan det var ett helt annat, och jag vill därför hänvisa till att det finns ett riksdagsbeslut om detta. Det pågår en utskottsbehandling. Det blir dessutom en debatt den 3 maj som gäller frågan om Sveriges politik på detta område i framtiden. Jag vill bara påminna om att den målsättning som Förenta nationerna ställde upp gäller en mycket diffus tidsangivelse, nämligen mitten av 1970-talet. Vår strävan — i den mån vi över huvud taget kan påverka politiken — är att 0,7-procentsmålet uppnåtts då och inte i slutet 1970-talet eller början av 1980-talet, som nu är risk för om de tendenser som har rått de senaste åren skulle komma att bestå och förstärkas. Beträffande herr Wirmarks andra fråga när det gäller SIDA :s förslag om en ytterligare uppmjukning av de svenska kreditvillkoren kan jag svara att något beslut har inte fattats av regeringen. Den linje vi kommer att driva vid UNCTAD III har jag gett uttryck åt i svaret. Vi har inga svårigheter att godta de önskemål som u-länderna nu framställer, och det bör ur deras synpunkt vara ett tillfredsställande svar. Men här gäller också att det väsentliga för oss måste faktiskt vara att de hårda villkor som nu tillämpas framför allt av en rad stora givarländer mjukas upp. Det är naturligtvis för u-länderna av långt större betydelse än om de svenska villkoren blir ytterligare uppmjukade. Det finns den lilla aspekten att anlägga åtminstone att om de hårda villkoren består i de stora ländernas politik, medan små länder av typ Sverige fortsätter att mjuka upp sina villkor, så gör vi det egentligen bara för att de andra industriländerna skall kunna få in sina räntor och amorteringar. Det blir mer eller mindre direkta transfereringar från Sverige till andra industriländer, och den politiken gynnar i varje fall inte u-länderna. Frågan om den supplementära finansieringen har stötts och blötts länge. Jag tror för min del inte att den kommer att föras till någon lösning under den här konferensen. Den har, i varje fall som jag ser det, väldigt många svåra problem inbyggda i sig och att i dag redovisa någon för ett större antal länder godtagbar teknisk lösning har jag inte kunnat finna vara möjligt. Beträffande de minst utvecklade länderna är nog den svenska inställningen att det väsentligaste som kan ske under de kommande åren är för det första att över huvud taget resursflödet i form av direkt bistånd till dessa länder ökar, för det andra att de får direkt hjälp med att lägga om strukturen i sitt outvecklade näringsliv. Däremot vill jag säga — eftersom herr Wirmark frågade om mina prioriteringar — att vi anser att det är av långt mindre betydelse om dessa länder får särskilda kvoter vid olika varuuppgörelser eller om det blir särskilda fonder för deras del. Det väsentliga är att de får ett ökat resursflöde och att de får hjälp, direkt fysiskt bistånd, med att planera om sin produktionsstruktur så att de kan utnyttja en bättre diversifiering av sin produktion och därmed också få större möjligheter att utnyttja de marknader som nu sparsamt håller på att växa fram. Fru talman! Jag skall inte ge mig in i någon polemik med herr Wirmark om var Sverige egentligen står i förhållande till exempelvis det övriga Västeuropa när det gäller handelspolitiken. Det skulle föra för långt här. Jag vill bara sluta med att säga att det är alldeles riktigt att den bild jag gav av vad vi väntar oss av denna konferens inte är särskilt optimistisk. Men jag vill heller inte kalla den pessimistisk därför att det beror helt och hållet på vad man anser att förutsättningarna är. Med de förutsättningar som finns tror jag att det just nu gäller att inta en så realistisk hållning som möjligt.

Skulle jag alltså vilja påstå att vi i dag försöker inta någon hållning så är den så realistisk som det är möjligt.

Fru talman! De svar som handelsministern lämnade har till alla delar tillfredsställt mig, och på en hel del punkter var han nu mera optimistisk i sina besked än han var i sitt första anförande. Det var mycket glädjande att höra att man tror att kakaoavtalet möjligen skall kunna gå i hamn, eftersom ett sådant besked på ett område som detta, där u-länderna är mycket intresserade av att uppnå något resultat, naturligtvis har en stor psykologisk inverkan inför en konferens av detta slag. Det var också intressant att höra att handelsministern inte tror att handelsblocken skall direkt försämra de förhandlingar som pågår utan att man kanske också inom handelsblocken skall kunna medverka till fortsatta förhandlingar. Jag hoppas att den vaksamhet som handelsministern uttryckte att han kände inför åtgärderna i vårt land för att förbättra u-ländernas marknadsföring här snart skall leda till resultat på detta område. Mycket glädjande var det också att höra att frågan om jordbruksproduktionen kommer att tas upp i förhandlingar, om inte i så stor utsträckning direkt i UNCTAD så dock i GATT. Jag tycker inte att det spelar så stor roll var det sker, bara frågan ständigt är under belysning. Dessa förhandlingar är ju så väsentliga inte bara för u-länderna utan också för hela världens försörjning med livsmedel. Till slut vill jag säga att jag personligen är mycket tacksam för den deklaration beträffande biståndsmålet som handelsministern gjorde i sitt svar men som jag inte tog upp i mitt första inlägg. Det är mycket värdefullt att det just från svenskt håll påpekats att privata investeringar i och exportkredit till u-länder inte får inräknas i det egentliga biståndet till u-länderna liksom att inte heller återflödet av vinster till eventuella multinationella företag eller räntor och amorteringar på u-ländernas stora skuldbörda får räknas av. Det är emellertid också mycket viktigt att biståndsgivning och handelspolitik ständigt samverkar för att strukturutvecklingen inom både produktionen och handeln i u-länderna skall kunna gå i rätt riktning. Jag hoppas att det svenska biståndet i fortsättningen skall kunna fungera på det sättet. Till sist, fru talman, vill jag i samband med att jag än en gång tackar för svaret uttala den förhoppningen att handelsministern kommer att vara större optimist när han kommer hem från UNCTAD än när han reser dit.

Fru talman! Jag tackar handelsministern för de svar han gav på mina frågor, och jag vill något kommentera dessa svar.

Jag förstår också att detta kanske i och för sig inte behövs vid konferensen, men jag hade haft en förhoppning att regeringen möjligen ändå skulle vilja göra detta, eftersom det har rått en viss oklarhet på denna punkt. Såvida jag nu fattar handelsministerns besked riktigt, uteslöt detta inte möjligheten av en viss förskjutning i förhållande till vad riksdagen tidigare beslutat i denna fråga. Men, som sagt, vi får en debatt på den punkten i början på maj. Den andra frågan gällde SIDA :s förslag om kreditvillkoren. Jag noterar beskedet från handelsministern att regeringen inte har bifallit SIDA:s förslag och att de kraven då givetvis inte kommer att drivas vid UNCTAD III. Jag förstår också att det kanske med hänsyn till att andra givarländer är hårdare kan vara realistiskt inför Santiagokonferensen att i första hand inrikta sig på det mål som u-länderna har satt upp. Den tredje frågan avsåg den supplementära finansieringen. Jag tyckte att handelsministern lät väl pessimistisk i det stycket. Jag hoppas att regeringen ändå kommer att söka driva den frågan. Om jag inte är fel underrättad, nämnde inte finansminister Sträng i sitt tal i Världsbanken över huvud taget den frågan. Jag tycker det är ett dåligt omen liksom den svaga tro på att man verkligen skulle kunna uppnå någonting som handelsministern hade här i dag. Till slut hoppas jag, fru talman, att de kommentarer som handelsministern gav beträffande åtgärder för de minst utvecklade länderna ändå innebär att den svenska regeringen kommer att prioritera just dessa frågor i Santiago. Jag anser det vara mycket viktigt att vi här kommer fram till några konkreta åtgärder. Å la bonne heure, ökad resurshjälp är kanske det viktigaste, men då måste vi väl hårt driva den saken, antingen inom UNDP eller genom att skapa den särskilda fond jag här talade om.
Fru talman! Jag kanske inte har så mycket att tillägga. Beträffande frågan om när och hur 0,7-procentsmålet skall uppnås vill jag bara säga att Sverige har, som herr Wirmark väl känner till, antagit Förenta nationernas målsättning att vi skall uppnå 0,7 procent i mitten av 1970-talet. Det väsentliga vi har att meddela i UNCTAD är att vid detta beslut står vi fast. När det gäller SIDA:s förslag är det kanske nödvändigt att jag något närmare specificerar vad jag menade. Eftersom herr Wirmark sade att regeringen över huvud taget inte accepterat SIDA:s förslag, vill jag poängtera att det är vissa delar av det som inte tagits upp i statsverkspropositionen. Vad som framför allt icke har accepterats är den något vaga idén om en automatiskt verkande ränteeftergift. Däremot framgår det av statsverkspropositionen att möjligheter till ytterligare uppmjukning av lånevillkoren har skapats. Beträffande de minst utvecklade länderna vill jag säga att det är riktigt som herr Wirmark framhöll att om inte en prioritering sker av resurserna och insatserna så blir det heller ingenting av. I vår bedömning av de olika frågor där Sverige kommer att agera tillhör de minst utvecklade ländernas problem avgjort de prioriterade. De står i toppen på listan över frågor som vi kommer att arbeta med.

Till kammarens ledamöter har utdelats en preliminär ärendeplan för behandling i kammaren av utskottsbetänkanden under återstoden av vårsessionen. Planen är upprättad på grundval av uppgifter från utskotten och efter samråd med utskottskanslierna angående den lämpliga fördelningen av ärendena på olika dagar. I stor utsträckning kommer det att bli nödvändigt att skjuta över behandlingen av ärenden från ett sammanträde till ett följande, och även andra avvikelser från planen kan självfallet bli ofrånkomliga. Av ärendeplanen framgår bl.a. att arbetsplena måste anordnas fredagarna den 14, 21 och 28 april och 5 maj, för vilka dagar i den preliminära tidplanen angivits ”bordläggningsplenum, vid behov arbetsplenum”. Dessa sammanträden tar sin början kl. 10.00. I enlighet med den ursprungliga planen hålls inte något sammanträde i kammaren fredagen den 12 maj, dvs. dagen efter Kristi Himmelsfärdsdag. Fredagarna den 19 och 26 maj anordnas arbetsplena kl. 10.00. Ett försök har gjorts att med ledning av uppgifter från utskottskanslierna och med beaktande av erfarenheterna från kammarens debatter under de senaste veckorna uppskatta tidsåtgången för överläggningarna i de ärenden som upptas i den nu föreliggande planen. Denna bedömning har gett vid handen att det fr.o.m. nästa vecka och till sessionens slut den 31 maj med all sannolikhet blir nödvändigt att anordna kvällsplena både onsdagar och torsdagar. Vissa veckor kan kvällsplena behöva hållas också på fredagen, och även i övrigt torde fredagssammanträdena i många fall komma att pågå betydligt längre än hittills. Frågestunderna kommer i fortsättningen att begränsas till ungefär en timme och återstoden av frågesvaren uppskjutes till dess behandlingen av utskottsbetänkanden avslutats. Likaså kommer interpellationssvar vid arbetsplena i regel att lämnas efter ärendebehandlingen.

Herr talman! Herr Åsling har i en interpellation frågat mig om jag är beredd att medverka till att remissförfarandet i förslag av stort lokalt och regionalt intresse, t.ex. den fysiska riksplaneringen, utformas så att det möjliggör ett så brett medborgerligt engagemang som möjligt. Herr Berndtson i Linköping har frågat mig om jag är beredd att medverka till sådan förlängning av remisstider att kommuner bereds möjlighet till en tillfredsställande behandling av ärendena. Herr Svensson i Malmö har frågat mig om jag anser att aktuella remisstider för stora översiktliga planförslag är tillräckliga. Jag besvarar interpellationen och frågorna i ett sammanhang. Remissförfarandet är ett viktigt led i reformarbetet i vårt samhälle. Regeringen söker därför beräkna remisstiderna för offentliga utredningar och departementspromemorior så att remissinstanserna får tillräckliga möjligheter både för beredning och för handläggning i ansvariga instanser. På grund av kommunernas viktiga roll i en mängd samhällsfunktioner och deras behov att behandla många remisser på flera beslutsnivåer tas särskild hänsyn till kommunerna när remisstiderna fastställs. Vid bestämmande av remisstider måste emellertid också beaktas att åtskilliga av de utredningar och förslag som remitteras berör ämnen i vilka dröjsmål med beslut måste anses medföra betydande olägenheter. En avvägning mellan önskemålet om en lång remisstid och angelägenheten att snabbt föra frågan till riksdagens behandling har skett i det fall som interpellanten nämner som exempel, remissen av departementspromemorian Hushållning med mark och vatten. Regeringen har bedömt det som angeläget att underställa årets riksdag förslag om riktlinjer, lagstiftning och organisation för en fortsatt fysisk riksplanering. En senareläggning av propositionen skulle enligt regeringens bedömning medföra betydande olägenheter genom att fördröja den fortsatta planeringen i län och kommuner och en fortsatt central utredningsverksamhet. Vidare skulle en senareläggning allvarligt försämra möjligheterna till samordning med riktlinjerna för regionalpolitiken som för närvarande utarbetas inom inrikesdepartementet. Det har bedömts möjligt att lägga fram en proposition om den fysiska riksplaneringen till höstriksdagen efter en remisstid på ungefär ett halvt år. För kommunerna är remisstiden något kortare. Att kommunerna har fått kortare remisstid motiveras av att länsstyrelserna bör känna till kommunernas bedömning när de avger sina yttranden. Denna arbetsgång, som jag generellt anser viktig, är i det här fallet av särskilt stor betydelse eftersom fullföljandet av den fysiska riksplaneringen i stora delar har föreslagits ske genom en samverkan mellan kommuner och länsstyrelse. Det bör även från kommunernas synpunkt vara av stort värde att de får möjlighet att presentera sina ställningstaganden för länsstyrelserna. Civildepartementet har anmodat länsstyrelserna att ge kommunerna längsta möjliga remisstider. Herr Åsling pekar på att en kompletterande departementspromemoria om vissa lagstiftningsfrågor först nyligen distribuerats till remissinstanserna. Jag vill i anledning därav anföra att promemorian, som presenterades den 8 mars 1972 och behandlar lagstiftningen i anslutning till en fysisk riksplanering, innehåller dels en mera detaljerad utformning av lagförslag som i sina huvuddrag fanns presenterade redan i den promemoria som offentliggjordes i december 1971, dels förslag till lagstiftning som riksdagen begärde i december 1971. Över den senast remitterade promemorian, som alltså inte avser några länsvisa bedömningar, har kommunerna möjlighet att yttra sig direkt till departementet samtidigt som de övriga remissinstansernas yttranden skall vara inkomna. Jag vill vidare erinra om — herr Åsling framhåller det också i sin interpellation — att de beslut som nu skall förberedas väsentligen avser principer, medel och organisation för en fortlöpande fysisk riksplanering och inte ett konkret och preciserat ställningstagande till planeringens alla detaljer. Som jag har antytt förut kan en sådan konkretisering beräknas ske efter hand, bl.a. under medverkan av kommunerna. Diskussionerna om den fysiska riksplaneringen är alltså inte slut i och med att remisstiden går ut. En fortlöpande debatt kommer att bli nödvändig. Vid bedömningen av bl.a. de kommunala förtroendemännens möjligheter att ta ställning i de nu aktuella frågorna bör också beaktas den omfattande information i olika former som lämnats till kommunerna bl.a. genom insatser från civildepartementet och Svenska kommunförbundet. En omfattande utåtriktad informationsverksamhet har också inletts. Sammanfattningsvis vill jag hävda att den aktuella remisstiden med hänsyn till de förhållanden som jag har pekat på visserligen ställer betydande krav på kommunerna men ändå bör ge möjlighet till en tillfredsställande behandling och medborgerlig förankring i kommunernas beslutande organ.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det fylliga svaret på min interpellation. Jag vill också understryka konstaterandet att remissförfarandet är ett viktigt led i reformarbetet i vårt samhälle. Tyvärr händer det ju ibland att remissförfarandet inte tillmäts den betydelse man skulle önska. Jag hoppas nu verkligen att så inte blir fallet i den fråga jag närmast utgått från när jag ställde min interpellation, nämligen den fysiska riksplaneringen. Förmodligen har det under innevarande riksdagssession inte diskuterats någon politisk fråga av så stor, genomgripande och långsiktig betydelse för utvecklingen i vårt land som den fysiska riksplaneringen. Statsrådet erkänner också att denna fråga ställer betydande krav på kommunerna och de kommunala resurserna. Som remissförfarandet utformats ger det dock enligt min uppfattning inte möjlighet till en tillfredsställande behandling i de kommunala organen. Den fysiska riksplaneringen och den därmed intimt sammankopplade regionalpolitiken är en fråga av så grundläggande karaktär för samhällets fortsatta utveckling att ingen möda borde sparas för att informera härom och bereda tillfälle till debatt på bred bas som underlag för den kommunala beslutsprocessen. Det är betecknande för hur den här frågan handlagts att den kompletterande departementspromemorian om vissa lagstiftningsfrågor i anslutning till den fysiska riksplaneringen presenterades först för litet drygt en månad sedan. Även om en del av detta material tidigare offentliggjorts och även om denna promemoria inte innefattas i remissförfarandet beträffande departementspromemorian om hushållning med mark och vatten, kan det inte betraktas som tillfredsställande att inleda ett remissförfarande utan att alla akter i målet är helt kända. Det kan inte ha undgått civilministern att man på kommunalt håll är mycket kritisk till det här förfarandet. Civilministerns huvudargument mot en förlängd remisstid är att ett dröjsmål skulle medföra betydande olägenheter och fördröja den fortsatta planeringen i län och kommuner och försämra möjligheterna till samordning med riktlinjerna för regionalpolitiken. Det är i och för sig glädjande att regeringen nu inser att miljöfrågorna kräver snabba och målmedvetna insatser inte minst på planeringsområdet. Vi har från centerns sida länge efterlyst detta aktiva intresse. När man nu går till verket måste det primära kravet vara att den fysiska riksplaneringen får en säker och naturlig förankring bland medborgarna genom de kommunala organen. Det är uppenbart att många kommuner har stora svårigheter att behandla denna fråga på det sätt de skulle vilja med hänsyn till alla dess aspekter. Regeringen borde därför ha tagit konsekvenserna av detta och accepterat Kommunförbundets önskemål om ett längre och grundligare remissförfarande. Den tidsförlust detta kunde medföra skulle säkerligen uppvägas av en smidigare och snabbare verkställighet av de åtgärder som de principiella handlingslinjerna skall ge upphov till. Detta hade kanske t.o.m. kunnat leda till att man också hade fått tid till en rejäl remissbehandling av frågan om ortsklassificeringen. Jag förstår mycket väl att regeringen velat begränsa frågan om den fysiska riksplaneringen till vissa principer som sedan skall utformas till klart uttalade planeringsdirektiv och att man i denna strävan till upprustning av samhällets styrfunktioner ser forceringen som något av ett självändamål. Jag vill emellertid bestämt varna för detta. Jag — och jag är förvissad om att det gäller hela miljöopinionen i samhället — står bakom kraven på en långsiktigare planering för hushållning med våra naturresurser. Men det är en långsiktig planering som måste ske med kommunernas och de lokala opinionernas medverkan och inte mot. Där kan man möjligen märka en annan attityd hos civilministern än den som jag anser vara riktig. Frågan om den fysiska riksplaneringen får nämligen inte isoleras från andra samhällsfrågor. Tvärtom, det är en fråga som griper in i en rad andra samhällsfrågor. Den har t.ex. kommunalekonomiska konsekvenser av stor betydelse. För att förverkliga riksplaneringens intentioner behövs kraftfulla insatser från kommunerna, och detta innebär betydande krav på kommunerna, inte minst ekonomiskt. Dessa konsekvenser hinner man i det nuvarande remissförfarandet inte närmare analysera och överväga. Det är uppenbart också så att markdispositionerna kan komma att kräva särskilda regionalpolitiska insatser, om riksplaneringens intentioner över huvud taget skall kunna realiseras. Det hade också funnits anledning att närmare överväga hur det utökade samrådsförfarandet mellan länsstyrelsen och kommunerna som förutsetts bli en konsekvens av den vidgade tillämpningen av byggnadslagens generalplaneinstitut närmare skulle utformas i praktiken.

Det är välbekant att dessa intentioner i verkligheten inte kommit att nå ut på det sätt som man skulle önskat. När vi nu är beredda att ta steget till en väsentlig upptrappning av våra planeringsambitioner i detta avseende, vore det också anledning att trappa upp ambitionerna beträffande medborgarnas engagemang och inflytande på dessa centrala samhällsfrågor. Risken är annars — och jag bedömer den rätt stor och överhängande — att hela detta planeringsarbete av medborgarna i gemen kommer att betraktas som en centraldirigering över medborgarnas huvuden. Ett bättre öde vore detta försök till planering av våra trots allt begränsade naturresurser verkligen värt.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på de två enkla frågor som det har uppdragits åt mig att motta svar på i dag. Civilministern nämner att remisstiderna för kommunerna i regel är något kortare än för länsorganen. De är inte bara kortare utan de är i regel mycket kortare, eftersom länsorganen uppfattar sig som överorgan och inhämtar remisser från kommunerna såsom civilministern nämnde, varför remissarbetet bara till dels försiggår parallellt. Följden av detta är i regel — åtminstone i praktiken — att den remisstid som är tillmätt för länsorganen skäres ner för kommunernas del till hälften eller ännu mindre.

Därför avstår de eller avger så summariska remissyttranden att både länsförvaltningen och de själva är medvetna om att yttrandena inte ger särskilt mycket, att de är relativt ointressanta. Den fråga jag har tagit upp har naturligtivis sin speciella bakgrund — liksom herr Åslings interpellation — i den aktuella diskussionen om behandlingen av skissen till fysisk riksplan. Det är ett ärende som arbetsmässigt — om man har den målsättningen att det skall vara remissyttranden som är någorlunda fylliga och som ger någonting, som är meningsfyllda — har den karaktären att det ingalunda bara som många andra remissyttranden kan ses ur en specifikt lokal eller praktisk kommunalpolitisk synvinkel. Det är inte heller ett specifikt fackbetänkande, ty sådana fackbetänkanden rör sig inom en relativt bestämd ämbetskrets och är alltså lättare att rent sakligt penetrera för dem som skall yttra sig över dem. Vad man här har att göra med är ett betänkande som kanske slår alla tidigare rekord när det gäller anknytningar till andra delar av samhällsplaneringen och när det över huvud taget gäller den allmänna bredden på de frågeställningar som där är upptagna. Om man så att säga kan utgå från att kommunerna och andra underinstanser inte bara passivt skall acceptera betänkandets huvudprinciper utan verkligen kunna penetrera och lägga några synpunkter på ärendet, är det viktigt att de får en längre tid på sig än vad som normalt tillmäts för statliga betänkanden. Men särskilt mycket längre har den tillmätta remisstiden inte varit i detta fall. Ytterligare en synpunkt är att kommunerna i detta fall snarare borde ha längre — och inte oväsentligt längre — remisstider än vad som är brukligt. Här rör det sig nämligen om frågor som mycket intensivt engagerar den folkliga opinionen och särskilt vissa opinionsbildande grupper som speciellt intresserar sig för miljöfrågor och markdispositionsfrågor. De har så konkret anknytning i stora delar av landet att det finns skäl att räkna med att remissbehandlingen inte bör vara en intern historia för kommunfullmäktige och de kommunala organen utan att dessa i sin tur kan ha anledning att åtminstone informellt diskutera med opinionsgrupper och med medborgargrupper i allmänhet. Civilministerns huvudargument mot en förlängning av remisstiden är att den skulle åstadkomma en fördröjning. Det skulle den naturligtvis göra, men jag tycker ändå att det är fel att anföra det argumentet mot önskemålet från kommunerna om längre remisstid. Det argumentet har relevans snarare gentemot departementet, som inlett remissarbetet så sent att man inte utan mycket snäva remisstider på det kommunala planet kan garantera den samordning som enligt civildepartementets uppfattning är nödvändig. Jag fäste mig också vid att civilministern nämnde att avsikten i denna omgång är att med hänsyn till behovet av samordning med den övriga regionala planeringen snabbt få fram ställningstaganden rörande själva huvudprinciperna. Men såvitt jag förstår är det just huvudprinciperna som är kontroversiella.

Det är möjligt att det är så, det vet jag inte. I förhållande till regionalpolitiken har man emellertid anledning att granska betänkandet Hushållning med mark och vatten på det sättet att det inte bara fyller en funktion i regionpolitiken och inte heller bara rent allmänt skall sättas i samband med den. Det kan också förhålla sig så att en översikt av markoch vattenhushållningsproblemen — om man gör en penetration och diskuterar de kontroversiella grundprinciperna — kan ge vid handen allvarliga betänkligheter också mot den nuvarande tendensen i den regionalpolitiska utvecklingen på det ekonomiska och demografiska planet.

Därför kan inte den fysiska riksplanen anses ha enbart en passiv funktion, den är inte något som automatiskt hängs på den ekonomiska och demografiska delen av regionplaneringen. För första gången kommer här in bl.a. biologiska, ekologiska och markpolitiska synpunkter, som i och för sig skulle kunna leda fram till slutsatsen att den delen av regionplanearbetet som påbörjades först — den demografiskekonomiska — i själva verket borde ändras i väsentliga stycken. Låt mig bara helt kort praktiskt illustrera vad som kan inträffa och vad som har inträffat i remissarbetet. Det gäller dels frågor om mark och vatten, dels en del andra frågor, däribland någon som har anknytning till statsrådets eget departement. Jag har här korrespondens med en av landets större kommuner. Man uppger att kommunen den 17 januari i år fick in betänkandet Hushållning med mark och vatten för yttrande till länsstyrelsen senast den 15 maj. Man bildade då en tjänstemannagrupp för beredning för att ärendet skulle kunna beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott som generalplaneberedning vid sammanträde den 5 april och sedan skulle förmodade synpunkter från dessa förtroendemän kunna inarbetas och på nytt anmälas inför AU den 17 eller senast den 24 april och slutligen behandlas av kommunstyrelsen den 2 maj. I den remisstiden låg väl med den här utgångspunkten ingenting omöjligt, förutsatt att man följde den föreskrivna ordningen och alltså lät kommunstyrelsen och inte kommunfullmäktige deltaga i beredningen — ett i och för sig tvivelaktigt förfarande när det gäller en så grundläggande och viktig sak som den här. Men så inträffar att civildepartementet genom remiss som inkommer till vederbörande kommun den 9 mars begär kommunens — dvs. fullmäktiges — yttrande senast den 20 juni över departementets promemoria Ds C 1972:1, som ju har ett nära samband med de frågor som behandlas i Hushållning med mark och vatten. Som lätt inses bör och måste bägge de här ärendena på det lokala planet behandlas parallellt, varför också det senare yttrandet i princip måste tas fram till generalplaneberedningen den 5 april — ett datum som inte kan skjutas framåt med hänsyn till den tid som länsstyrelsen har beviljat kommunen.

För att ta ett par andra exempel, betydligt mera graverande, har det inträffat — jag har kopior av skrivelserna här — att ett ärende blir aktuellt på kommunens kansli den 7 oktober för att enligt remisskraven hinna redovisas via fullmäktige före den 5 november, vilket är en praktisk av stort lokalt eller regionalt intresse omöjlighet. Det här är någonting som i sin tur kommer helt i skuggan av förväntningarna från civildepartementet att en remisskrivelse som inkom till vederbörande kommun den 13 oktober skall hinna bli föremål för fullmäktigebehandling före den 31 oktober, inkluderande remiss till fackorgan, tjänstemannaberedning där, behandling i kommunstyrelsens AU och i kommunstyrelsen samt slutligen i kommunfullmäktige. Jag tror att dessa exempel visar att nog är det ganska problematiskt på många håll och nog hade en förlängning av remisstiderna sakligt sett kunnat motiveras och med avseende på materialets kvalitet mer än väl kunnat uppväga det dröjsmål som eventuellt kan befaras genom handläggningstidens utsträckning.

Herr talman! Som jag sade i mitt interpellationssvar är det klart att här står man inför besvärliga avvägningsproblem. Jag föreställer mig att vi är relativt överens om att det är angeläget att vi kan få i funktion den här typen av fysisk riksplanering, som skall göra det möjligt för oss att få till stånd en bättre hushållning med mark och vatten. Jag föreställer mig också att vi är överens om att det är angeläget att vi kan samordna de här formerna för samhällsplanering med andra former av riksplanering som vi också bedriver; jag tänker här närmast på den regionalpolitiska planeringen. Jag kan väl också säga att det som har varit glädjande, när man har tagit del av de synpunkter som redan nu har förts fram från kommunalt håll, är att även när man har varit kritisk mot remisstiden har den enstämmiga uppfattningen varit att det är angeläget att vi får till stånd den här typen av planering. Jag tror att där finns en ganska stor och bred enighet bland människor som sysslar med de här frågorna, och jag är övertygad om att det aktiva intresse för miljöfrågor över huvud taget som vi har hos våra medborgare också innebär ett stöd för angelägenheten av den här planeringen. Jag sade i mitt svar att det är klart att den här remisstiden, som vi har fått väga av mot bakgrunden av olika önskemål som här kommer fram, kommer att ställa krav på kommunerna. Jag menade självfallet sådana krav som att man nödgas prioritera den här remissbehandlingen bland andra uppgifter som man är sysselsatt med. Sedan beträffande uppgiften vid remissbehandlingen i den här omgången: Uppgiften är ju i den här omgången att ta ställning till uppläggningen i stort och principiellt. Som redan sagts redovisades här den 15 december själva huvudpromemorian. Där fanns då också i huvudsak och i princip de lagstiftningsförslag redovisade som vi menar att man nu skall remissbehandla och som riksdagen skall få ta ställning till i höst för att vi skall kunna komma i gång. Men så fick vi ju vid riksdagsbehandlingen i december vissa beställningar av riksdagen som gjorde det nödvändigt att överarbeta förslagen i den lagstiftningspromemoria som var aviserad i huvudpromemorian och som skulle komma, litet mera detaljerad, i mars månad. Det är utan tvivel så att denna lagstiftningspromemoria kan diskuteras också i särskild ordning ute i kommunerna. Man har möjligheter att i samband med huvudpromemorian yttra sig över principerna i stort för uppläggningen, även med avseende på lagstiftningen. Vill man sedan litet mer i detalj utveckla sina synpunkter på lagförslagen är, har vi sagt, naturligtvis kommunerna välkomna att direkt till departementet avge sådana remissyttranden. Då gäller för dessa remissyttranden det önskemål som Kommunförbundet hade framfört, nämligen att tiden skall framflyttas till den 20 juni. Den möjligheten finns. När det gäller själva huvudpromemorian har vi uppmanat länsstyrelserna att försöka medverka till att kommunerna skall få mesta möjliga tid för uppgiften. Jag kan som ett exempel nämna att Stockholms länsstyrelse för sin del har utsträckt tiden till den 26 maj när det gäller kommunernas remissyttranden till länsstyrelsen i Stockholm. Jag föreställer mig att länsstyrelserna skall vara beredda att för sådana kommuners vidkommande som är särskilt berörda av riksplanepromemorian — här skiftar ju behoven rätt avsevärt kommunerna emellan — ge möjligheter att få tiden utsträckt så långt som det över huvud taget finns förutsättningar för inom ramen för den remisstid som departementet har fastställt. Det finns en annan synpunkt som jag är angelägen om att understryka. Man kan ibland få intrycket att de som kritiserar remisstiden menar att den 20 juni skall debatten i dessa frågor vara slut — eventuellt i och med att vi har tagit ställning i riksdagen i höst. Nej, det är tvärtom så att detta är riktlinjerna i stort, men om vi skall följa upp den här typen av planering genom generalplanering och detaljplaner finns det verkligen behov av att vi får den engagerade medborgardebatt i dessa frågor som vi har försökt uppmuntra och initiera. Det kan inte ha förbigått någon att vi via en ganska bred informationsverksamhet har försökt få med också medborgarna i gemen i ett intresse för detta jobb. Vi har velat att man redan nu skulle sätta i gång. Man skulle uppmärksamma det material som redan finns. Jag får väl också i förbigående nämna att vi har försökt att stimulera detta intresse genom att fortlöpande under förberedelsearbetets gång leverera underlagsmaterialet. Vi hoppas på och räknar med att vi inte minst med — som herr Åsling påpekar — studieförbundens och organisationernas medverkan och de politiska partiernas insatser skall få i gång en fortlöpande debatt ute bland våra medborgare kring denna typ av frågor, om vi nu får till stånd en sådan här planering — och vi tycks ändå vara överens om att vi skall ha den. I generalplanearbetet och i detaljplanefrågorna i anslutning därtill har vi ju verkligen behov av att försöka få den anda knäsatt i vilken 1947 års bygglagstiftning skrevs — den andan nämligen att här skulle vi få ett medborgarengagemang till stånd i denna typ av frågor. Vår attityd till de här frågorna är inte, herr Åsling, att försöka hålla undan dem från debatt ute bland allmänheten. Tvärtom har ju vår inställning hela tiden varit att försöka medverka till att stimulera till en sådan form av debatt. Herr Åsling sade att centern sedan länge efterlyst detta slags planering och gett uttryck för ett starkt engagemang i miljöfrågorna. Det engagemanget har bl.a. tagit sig uttryck i krav, föreställer jag mig att herr Åsling menar, på att få en fysisk riksplanering till stånd. Ja, jag kan ju livligt erinra mig hur det var när vi tog initiativ till den här formen för översiktlig planering — det var inte precis någon entusiasm som strålade emot regeringens företrädare, som fick försöka svara på de frågor som bl.a. ställdes ifrån framstående centerpartiledamöters sida. Jag kan tvärtom redovisa att det var mycket framstående riksdagsmän från centerpartiets sida som med bestörtning motsåg att vi skulle behöva en sådan här typ av översiktlig planering. Sedan är det väl så, i ärlighetens namn, att den aktiva miljödebatt som vi har upplevt under hela slutet av 1960-talet och det starka engagemang i de här frågorna som vi glädjande nog upplever bland medborgarna snabbt fick även centerpartiet och de övriga borgerliga partierna att förstå att det här är en angelägen planering. Det ledde till att man vände på klacken och började kritisera regeringen för att planeringen inte redan var i funktion. Nu står vi inför möjligheten att gå från ord till handling.

Framför allt skall man inte försöka framställa saken så, att de som nu har fått ansvaret för att driva de här frågorna har andra avsikter när det gäller bl.a. förankringen bland medborgarna av planeringen än de som vi i verkligheten har. Låt oss i stället hjälpas åt att på olika vägar uppmuntra till den fortlöpande debatt — för det är en sådan det måste bli fråga om — när det gäller miljöfrågor och när det gäller den här typen av planeringsfrågor som är av ett så betydande värde.

Herr talman! I sin replik sade civilministern inledningsvis att kommunerna bör kunna prioritera remissarbetet, och därför borde den tillmätta remisstiden förslå.

Det är över huvud taget ett ganska omfattande skeende som ligger bakom en seriös kommunal beslutsprocess. Jag kan inte tro att civilministern vill ge avkall på den processen, som ju är av så grundläggande betydelse för vårt samhälles funktion. Vi skall komma ihåg att det här gäller en fråga med ett perspektiv på låt oss säga 25 år framåt i tiden. Och vi arbetar här med en terminologi som är svår att bemästra för lekmän och som det krävs tid för att tränga in i och närmare analysera. Hela orsakskedjan är också komplicerad, eftersom den egna kommunen skall placeras in i ett större sammanhang. Om man beaktar dessa faktorer står det ganska klart, att även om vi prioriterar remissarbetet i den kommunala verksamheten, så är tiden ändå för knapp för att uppgifterna skall kunna klaras på ett meningsfullt sätt. Fastän det här bara gäller ”principerna” är det ju ändå på det sättet att ett principiellt ställningstagande ofta kräver mer av överblick, eftertanke och analys än ett ställningstagande i detalj. Den omständigheten att det här gäller ett principiellt ställningstagande talar sålunda — tvärtemot vad civilministern här ville göra gällande — för en förlängning av remisstiden. Det är bra att kommunerna är välkomna med sina speciella synpunkter direkt till departementet, så att de kan utnyttja remisstiden fram till den 20 juni. Kommunernas synpunkter är dock i detta fall av alldeles speciellt värde först när de är inordnade i länssammanhanget och bildar underlag för länsstyrelsernas ställningstagande. Denna generositet att kommunerna kan låta höra av sig direkt till departementet med sina remissvar är därför tyvärr av begränsat värde. Jag är på det klara med att debatten i dessa frågor inte är slut i och med att remisstiden gått ut den 20 juni. Där är vi sålunda överens. Denna debatt kommer dess bättre att fortsätta. Den är också helt nödvändig för att utveckla det medborgarengagemang som tyvärr inte kommer att kunna göra sig gällande i remissförfarandet på det sätt som vi skulle vilja. Civilministern ifrågasatte om vi verkligen kan behöva fördröja hela denna fråga, men det tycker jag är ett ganska märkligt påpekande mot bakgrunden av den diskussion vi här fört. Vi är ändå på det klara med att vad frågan här gäller är medborgarengagemanget, opinionsyttringen och informationen. Vad man i detta inledande principiella skede satsar av information till människorna och på opinionsbildningen bland medborgarna kommer vi sannolikt att ha igen i senare skeden, när vi går till beslut i detaljfrågorna.
Herr talman! Det har väl inte undgått någon att civilministern plockat en del poäng i denna polemik med centern. I centerpartiet är man visserligen snar att kräva decentralism, men som civilministern mycket riktigt sade är centern ganska ovillig när det gäller att tillåta att någon central vilja gör sig gällande i sådana här sammanhang. Det är väl uppenbart för var och en att om man önskar centralism, av starkare eller svagare karaktär, och om man önskar någon form av hämsko eller slut på den geografiska och ekonomiska koncentrationsprocessen, måste man ha en desto starkare central vilja ju hårdare man vill driva det kravet. Sedan är det en annan fråga, i vems intresse denna centrala vilja til syvende og sidst fås att verka. Civilministern säger att debatten naturligtvis inte är slut. Nej, debatten är inte slut rörande regionpolitiken heller. Men man kan väl ändå säga att det blev ett relativt snabbt slut på den del av debatten som rörde själva principerna för regionpolitiken, åtminstone den principiella debatt som kunde föras medan det ännu var någon maktpolitisk mening med att föra en principiell debatt om dessa saker och huvudlinjerna ännu inte var låsta. Något som man har anledning att befara i det här fallet är en av stort lokalt eller regionalt intresse fastlåsning på basis av ett mycket knapphändigt och ofullständigt remissmaterial, när man inte har hunnit penetrera saker och ting. Tiden för den offentliga debatten i vidare mening har varit alltför knappt tillmätt. Efter en ganska kort tid blir huvudlinjerna fastlåsta, och den vidare medborgardiskussionen tillåts endast leka med detaljer. Det är det man kan befara. Vi kan bilda en analogi med den hittillsvarande regionplaneringens ekonomiska och demografiska sida.

Det är därför jag menar att man inte får förhasta sig när det gäller diskussionen om huvudlinjerna i betänkandet Hushållning med mark och vatten och även i den fysiska riksplanen. Forcerar man diskussionen om riktlinjerna i stort, forcerar man nämligen också diskussionen om själva grundvalen för den diskussion om detaljerna som sedan skall komma. Det är nu diskussionen skall ske om vilka avvägningsprinciper som skall tillämpas, hur avvägningsresonemangen skall byggas upp, hur exempelvis avvägningen skall ske mellan rörligt friluftsliv och fast friluftsliv, mellan medborgarnas krav på en bra bostadsmiljö och goda friluftsområden å ena sidan och oljeindustrins krav på koncentration till vissa delar av landet å den andra. Det är nu diskussionen skulle föras om konfrontationen mellan exempelvis oljetrusternas och gemene mans intressen och över huvud taget mellan kapitalets och gemene mans intressen. Jag är rädd för att det med dessa snävt tillmätta remisstider inte hinner bli någon verklig diskussion och att när den diskussionen kommer i gång — och den kommer i gång på allvar nerifrån — är huvudlinjerna redan i princip låsta. Då har det hela trumfats igenom här i riksdagen, och då blir den vidare debatten bara en skendebatt, åtminstone vad avser möjligheterna att öva inflytande på principerna i stort.

Det gäller speciellt remissen från civildepartementet, som inkom den 13 oktober och som skulle hinna bli föremål för fullmäktigebehandling före den 31 i samma månad. Det kravet måste ju vara orimligt.

Herr talman! Jag kan givetvis inte ens erinra mig vad det kan vara för form av remiss det här gällde. Vi skall heller inte diskutera enskilda fall i det här sammanhanget. Rent generellt gäller naturligtvis för departementets vidkommande, att vi försöker medge så långa remisstider som ett ärende över huvud taget kan skapa förutsättningar för. Men å andra sidan kan utvecklingen ibland när det gäller alla departement ställa regeringen inför nödvändigheten att fatta relativt snabba beslut. Ibland kan det vara nödvändigt med korta remisstider för att man över huvud taget skall kunna genomföra besluten i sådan ordning, att man når syftet med dem. Detta är ständigt en avvägningsfråga, och det finns inte något slags lust hos regeringen eller civildepartementet att till varje pris begränsa remisstiden för att skapa svårigheter för kommunerna. Förhållandet är helt omvänt. Till herr Åsling vill jag säga att jag upplever frågan om remisstiden så att vi i dag har en situation ute i folket — om jag får använda det uttrycket — och bland kommunalmännen, där det råder en betydande enighet om att vi behöver den här formen för planering. I denna situation är man i och för sig angelägen om att så snart som möjligt få en lagstiftning till stånd, så att denna planering kan sättas i gång till vägledning bl.a. för kommunerna. Jag har inte bara fått kritik för remisstiden. Från oändligt många kommunalmän — som kammarens ledamöter förstått har jag rest omkring mycket för att diskutera och informera både mig och kommunalmännen i dessa frågor — har jag mött en betydande förståelse. Många kommunalmän har framhållit att det är nödvändigt, att man försöker hantera dessa frågor på detta sätt, om man så snabbt som möjligt vill angripa problemen.

Då vi tog itu med det här förberedelsearbetet, vilket som alla förstår inte varit så enkelt, hade vi inga internationella förebilder som kan översättas på svenska förhållanden. Vi började med metodstudier och inventeringar för att komma fram till det underlag för debatt som den här promemorian utgör.

Eller skall vi säga att de risker för konflikter mellan olika intressen om våra naturresurser, som vi redan nu upplever som starka i vissa delar av lander, är så stora och att det gäller att komma i gång så snabbt som möjligt med en aktiv planering? Skulle vi ha gått den första vägen hade vi stått inför ett utomordentligt omfattande utredningsarbete. Det hade tagit betydligt längre tid att över huvud taget komma fram till en möjlighet att kunna börja med en aktiv planering. Då kanske många av de olyckor som vi ville undvika hade inträffat, och då hade kanske många av de konfliktrisker som vi ville försöka motverka med en aktiv planering redan utvecklat sig till konflikter och satt spår efter sig i vår samhällsplanering till betydande men för miljöpolitiken, regionalpolitiken och för utvecklingen i stort. Därför sade vi oss: Låt oss i stället ha ambitionen att på basis av det kunskapsmaterial som redan finns så snart som möjligt komma fram till förutsättningen att få i gång en aktiv planering. Låt oss vara medvetna om att vi inte redan från början kommer att ha alla de kunskaper och allt det underlag som i och för sig skulle vara önskvärda för att få den där perfekta igångsättningen. Men det är bättre att vi kommer i gång än att vi dröjer, sade vi oss. Det är någonting som har fått karakterisera arbetet — i varje fall är det ett val som vi har träffat på den här punkten.

Sedan får vi självklart under arbetets gång förfina instrumenten, förbättra lagstiftningen. Alla känner ju till att de förändringar i lagstiftningen som man nu föreslår är förändringar inom nuvarande planlagstiftnings ram i stort sett. Sedan pågår en översyn av hela vår lagstiftning på detta område, bygglagutredningen, som så småningom skall ge oss ett mer definitivt instrument för den här typen av arbete. Vi har alltså bedömt det som viktigt att vi kan komma i gång snabbt för att vi redan nu skall kunna motverka risken för de konflikter som annars hotar när det gäller konkurrens om mark och vatten.
Herr talman! Jag har inte kritiserat att man har varit för tidigt ute med den här planeringen. Tvärtom har vi från vårt parti tagit upp den här typen av frågor på ett mycket tidigt stadium. Naturligtvis är det också hög tid att dessa frågor kommer fram.

Näringslivets representanter var ju på ett mycket tidigt stadium i förarbetena föremål för enkäter.

Kommunerna och allmänheten måste få tid på sig att hinna sätta sig in i vad det gäller och hinna komma med någorlunda övertänkta synpunkter innan man har kommit så långt som till en proposition och Nr 55 till att pumpa igenom det hela i riksdagen, dvs. när huvudlinjerna är låsta. Tisdagen den Med tanke på att det tar drygt ett år att driva upp den offentliga 11 april 1972 debatten i en fråga är det ganska betänkligt att kommunerna här —L— — i ö St ö ; Ang. remissför uppenbarligen klagar över dessa knappa remisstider och över att de inte E k får fördjupa sig i det hela. farandet i anledning Det var det min kritik gällde, inte att man var tidigt ute med detta 2 Stort lokalt eller planeringsinitiativ. regionalt intresse
Herr talman! Statsrådet säger här att han är insatt i situationen och vet att den här utredningen om Mark och vatten har sådan förankring hos svenska folket att den inte oroar honom. Det är väl riktigt att miljödebatten under senare år har gjort att frågan mognat, men man kan fördenskull inte ge avkall på kravet att känna till och kunna överblicka det materiella innehållet i den planering som här skall ske. Det är där min kritik sätter in. Möjligheterna att överblicka konsekvenserna är rätt begränsade och i varje fall ur den kommunala beslutsprocessens synpunkt inte tillfredsställande. Jag kan mycket väl förstå de synpunkter som civilministern har anfört mot att här finns motsättningar mellan skilda intressen och att dessa motsättningar kan resultera i låsta positioner, om man inte går fram med tillräcklig snabbhet i planeringsarbetet och i remissförfarandet. Men det pris man då får betala för detta är ju också att förankringen bland medborgarna av hela det här fysiska riksplaneringsarbetet blir sämre. Grundvalen för det fortsatta arbetet blir bräckligare och man löper risken att resultatet också blir sämre. Herr Svensson i Malmö har, vältaligt som vanligt, talat om sina synpunkter och sina erfarenheter från remissarbetet, men det finns en brist på logik i hans anförande som jag finner anmärkningsvärd. Han är tydligen överens med civilministern om behovet av en stark central styrning av planeringsverksamheten. Så långt är herrarna överens. Men då förstår jag inte att herr Svensson riktar kritik mot remisstiden. En stark centralstyrning kräver självfallet inga remisser.
Herr talman! Jag menar hela tiden att det inte är det materiella innehållet som vi tar ställning till nu, utan det är alltså till principen som sådan — skall vi över huvud taget acceptera denna form av planering?

Nu talar både herr Svensson i Malmö och herr Åsling om att ett år kan väl inte spela någon större roll — alltså om man fortsätter att låta det här vara vid vad det är ett år osv. Men det ligger icke så få frågor och väntar som är beroende av resultatet av denna remissbehandling. Jag tänker då t.ex. på lokaliseringsfrågor i skilda delar av landet, som kommer att vara rätt beroende av hur vi handlar i den första omgången av den s.k. riksplaneskissen. Denna karakteriseras ju i mycket hög grad av vårt vaktslående om de s.k. bevarandeintressena. Vi vet ju att vi inte nu kan ”göra vårt land färdigt”, utan att vi skall vara försiktiga om mycket av den natur vi har och hantera den på ett sådant sätt att vi bevarar möjligheter även för människorna att i framtiden förverkliga sina bedömningar, värderingar och planeringar på detta område. Samhället kan inte hur lång tid som helst avstå från att ha instrument i sin hand för att kunna ta ställning i sådana frågor, och vi kan inte säga oss att utvecklingen får vänta på att vi skaffar oss dessa instrument. Det är en rad predikament som vi möter, och som det väl i allra första hand är naturligt att regeringen möter i sitt arbete.

Herr talman! När jag talade om att det i en stor politisk fråga tar ungefär ett år att få ut sakinformationen till folk och få i gång en ordentlig debatt var det ett allmänt konstaterande, som inte borde ha lett till den slutsats som civilministern drog, utan snarare borde ha utmynnat i att man i medvetande härom borde ha startat arbetet tidigare, så att man inte hade fått de långa remisstider som nu blev fallet. Men det är en detalj. Till herr Åsling vill jag säga att det inte alls är så att den centrala viljan och den lokala eller den folkliga viljan står i den typ av motsatsställning som ni i centern gärna vill hävda är för handen i denna fråga. Det är inte alls något motsatsförhållande mellan att jag å ena sidan kräver starkare betoning av den offentliga debatten och av de lokala möjligheterna att föra fram synpunkter och å andra sidan är anhängare av en stark central vilja. Tvärtom — ju starkare central vilja man har, desto starkare skall också den centrala viljan vara lokalt och folkligt förankrad, om den skall vinna gensvar. Men om man i alla sammanhang vill se en central vilja som varande i motsatsställning till den lokala viljan, och om man alltid vill uppfatta den centrala viljan som något uppifrån kommande, har man inte alls fattat det maktpolitiska sambandet i detta fall. Den centrala viljan kan nämligen mycket väl i och för sig, beroende på hur den utformas, mer eller mindre bra förkroppsliga en folkopinion. Det beror på samhällsförhållandena och den samhällspolitiska maktoch klasstrukturen hur väl den centrala statsviljan kan fylla detta syfte. Men att en central vilja i och för sig många gånger mycket bättre än en begränsad lokal vilja kan uttrycka en folk majoritets synpunkt är vi väl överens om. Jag tror också att det vore ganska nyttigt för centern, om man inom denna en gång för alla klargjorde vad man menar när man talar om decentralism, att hämma koncentrationen, att ha en balanserad regional struktur och alla de andra önskemål och talesätt som man för fram i den offentliga debatten och i riksdagen. Sedan vägrar man ju helt att ange hur detta skall genomföras och att medge att för detta krävs en central vilja — naturligtvis inte en byråkratisk och uppifrån kommande central vilja men en nedifrån kommande vilja, som kanaliseras via det centrala statsorganet och är auktoritativ nog att åstadkomma önskemål. En sådan central vilja är den enda som kan realisera sådana önskemål, ty enbart denna centrala vilja är stark nog att vara skiljedomare mellan olika regioners intressen. En sorts länsfederalism kan aldrig lösa problemet med den regionala obalansen och därmed sammanhängande problem. Det är centerns stora misstag att man aldrig vågar diskutera denna fråga och inte heller dra slutsatsen av sina krav utan i stället ständigt lägger upp debatten på det enkla sättet att den centrala viljan identifieras med den byråkratiska viljan och förutsätts vara i motsättning till den lokala viljan. Alla stridiga lokala viljor tillsammans kan ju aldrig åstadkomma den decentralism som ni och många med er — i och för sig kanske helt riktigt — vill se genomförd.
Herr talman! Den centrala viljan kan självfallet utformas — det vet vi från totalitära länder — utan den medverkan av demokratins redskap, som ett remissförfarande t.ex. utgör. På den punkten ligger det en motsats i herr Svenssons i Malmö argumentering, när han dels vill ha en längre remisstid i det här speciella ärendet, dels talar om en starkare central vilja i planeringsarbetet. Det gäller självfallet, som vi ser det från centern, att skapa en rimlig balans mellan samhällets centralt styrande funktioner och medborgarinflytandet. Decentralisering betyder ett aktivt engagemang från medborgarnas sida i samhällets utformning.

Det är en väsentlig skillnad, herr Svensson. Till civilministern vill jag säga att det är alldeles klart att man kan vänta med vissa lokaliseringsfrågor under vissa förutsättningar. Över huvud taget är ju arbetet med den fysiska riksplaneringen grundläggande för regionalpolitiken och därmed för sysselsättningen i många regioner i det här landet. Även om något enstaka lokaliseringsärende får vila några månader, så är det den övergripande målsättningen för regionalpolitiken som vi måste samla oss omkring. Dess effekter på sikt är ändå av avgörande betydelse för sysselsättningsutvecklingen i många regioner. Jag vill sluta den här debatten med att säga att skillnaden mellan civilministerns och min syn på det här remissförfarandet tydligen är den att jag förespråkar ett ökat och mera levande och aktivt medborgarinflytande i decentralistisk anda än han gör. Det är därför som vi inte riktigt talar samma språk.
Herr talman! Låt mig framställa det här problemet så konkret som möjligt. Herr Åsling är liksom representanterna för mitt parti anhängare av att man så att säga satsar mindre på de stora stadsregionerna och mera på en landsända som exempelvis Norrland. I fråga om den principiella utgångspunkten är det väl ingen meningsskiljaktighet mellan herr Åsling och mig. Men hur skall man kunna åstadkomma detta? Skall det kunna ske på det sättet att man lämnar åt norrbottningarna och västerbottningarna att slåss med de starka, välorganiserade och ekonomiskt väletablerade storstadsintressena? Skall det avgöras genom allmänt slagsmål, en sorts huggsexa regionerna emellan? Var och en förstår att det är orimligt. Ju mera man vill påverka den tendens till koncentration som finns, desto starkare måste den centrala viljan vara. Vi erkänner att det måste finnas en sådan central vilja, men ni i centern talar om decentralism utan att vilja ta de maktpolitiska och administrativa konsekvenserna, som med nödvändighet går ut på att stärka den centrala viljan för att kunna avgöra det regionala fördelningsproblemet till de svagas förmån. Har man inte en stark central vilja, så avgör det sig självt till de starkas förmån.
Herr talman! Den centrala viljan i demokratisk mening är enligt vår uppfattning en chimär om den inte bärs upp av en stark väl utformad, väl informerad medborgaropinion. Decentralismen i vår mening är ett aktivt medborgarengagemang och inflytande bakom de samhällsbeslut som riksdagen har att träffa.
Herr talman! Jag kan inte riktigt godta den redovisning av skillnaden mellan oss som herr Åsling ändå gjorde — som han sade — till slut. Han ansåg att skillnaden mellan oss är att han är förespråkare för ett bredare medborgarengagemang i sådana här frågor än vad jag som civilminister är. Under hela den tid som jag sysslat med dessa frågor — i det förberedelsearbete som pågått och det som hänt sedan vi publicerade promemorian — har jag försökt att verka för att vi skulle få i gång ett brett medborgarengagemang. Jag har i dag motiverat varför och på vilket sätt en fortlöpande debatt bör kunna ske. Skillnaden mellan oss har i stället framträtt när vi stått inför avvägningen: Hur angeläget är det att komma i gång med en aktiv planering så fort som möjligt? Där säger herr Åsling: Jag tycker nog att vi kan ta litet mera tid på oss innan vi sätter i gång med den aktiva planeringen, så att vi kan få möjlighet till en ytterligare debatt om huruvida vi över huvud taget skall ha en sådan planering som denna eller ej.

Jag tror att medborgarna understundom funderar över hur vi agerar här i huset. De får ofta höra talas om att vi utreder och remissbehandlar och att vi överlägger och försöker vara förtänksamma. Vi får nog inte bortse ifrån att om vi skall värna om demokratin, så bör vi också kunna redovisa för medborgarna att vissa lägen kräver snabb handling om vi verkligen skall kunna lösa de problem som vi är satta att arbeta med.

Herr talman! För att inga missförstånd skall kvarstå efter denna debatt vill jag säga att jag inte har krävt att vi skall ta bättre tid på oss för att överväga om en planering av denna karaktär över huvud taget skall ske. Jag har hävdat att den längre tiden behövs inte för att ifrågasätta planeringen som sådan utan för att analysera det materiella innehållet och engagera medborgarna i dessa planeringsfrågor.
Herr talman! Jag har med stort intresse följt denna debatt om remissförfarandet. Den har ju gällt remisstiden för dels hela rapporten, dels lagstiftningspromemorian. För den förstnämnda är remisstiden alltså ett halvt år, och det kan tyckas vara en lång tid. Så som länsstyrelserna reagerade i början, med en avkortning av remisstiden för kommunerna till april eller något in i maj, blir emellertid remisstiden alldeles för kort, eftersom kommunerna har tre fyra beredningsinstanser. Där gjorde emellertid civildepartementet ett behjärtansvärt inhopp och lyckades få en del länsstyrelser att ändra sig, och det var tacknämligt. Jag kan förstå att man vill föra upp den regionalpolitiska frågan till behandling i höst. Därför får vi väl acceptera att departementet försöker sikta in sig på det trots att det varit svårt att få materialet färdigt i tid. Statsrådet har ju sagt att ett halvt år räcker, och de remissinstanser som inte behöver gå via länsstyrelserna har faktiskt ett halvt år på sig. Beträffande delbetänkandet har statsrådet försvarat den korta remisstiden med att man hade riksdagens beställning i december 1971 av av stort lokalt eller regionalt intresse ändringar i lagstiftningen. Det påståendet tycker jag inte får stå oemotsagt. Den ändringen gällde egentligen glesbebyggelserätten och kan inte ha inverkat på de stora frågorna i denna promemoria så att man behövde skjuta upp hela arbetet. Den har visserligen betydelse från ersättningssynpunkt och sådant, men det är inte ett tillräckligt skäl att skylla på. Saken är, såvitt jag förstår, den att lagstiftningsarbetet inte har varit organiserat så att man har hållit jämna steg med den tekniska utredningen. Utredningarna var inte färdiga samtidigt, vilket de borde ha varit. Statsrådet har själv sagt att det inte nu gäller det materiella innehållet i rapporten utan principerna för hur man skall planera på riksnivå. Många av principerna finns dock i lagstiftningspromemorian, och det är då svårt för kommuner och andra att i januari, februari eller början på mars tränga in i riksplanearbetet utan att veta vilken avsikt man har att rent rättsligt handskas med planförslagen. Visserligen var lagförslaget aviserat i rapporten men på ett så löst sätt att man kunde ana att departementet ville ha längre tid på sig och att andra riktlinjer kunde komma. Det är alltså en beklaglig förskjutning som har skett. Särskilt beklagligt är detta eftersom lagstiftningspromemorian har en helt annan fordran på medverkan från andra än tekniker — om jag nu kallar också juristerna för tekniker.

Att man inte gjort detta utan kommer ett kvartal efteråt med denna promemoria är att beklaga. Kommunerna får nu uppleva samma eftersläpning som man försatt sig i inom departementet. Där var man färdig med det tekniska arbetet, sedan kom lagstiftningsarbetet. Kommunerna får hålla på med rapporten och det materiella innehållet och ge sig på lagstiftningsfrågorna senare. Just lagstiftningsfrågorna kan ju betyda väldigt mycket för den kommunala ekonomin. Det finns alltså skäl att invända framför allt mot att lagstiftningspromemorian kommit så sent.
Herr talman! Vad beträffar den lagstiftning som gäller lokaliseringen av de miljöstörande företagen och generalplaneringen fanns det dock, herr Tobé, redovisat utomordentligt utförligt i huvudpromemorian hur man hade tänkt sig saken. Sedan tillkom frågorna om ersättningar och den s.k. glesbebyggelserätten, där riksdagens principiella ställningstagande gjorde det nödvändigt att utveckla de frågorna litet grundligare i lagstiftningspromemorian. Jag föreställer mig att det trots allt har varit möjligt för kommunerna att få ett ganska gott grepp om hur det här var tänkt redan genom att läsa huvudpromemorian.

Herr talman! Jag skulle bara vilja invända att länsstyrelserna också skall yttra sig över lagstiftningspromemorian — det utgår jag ifrån. Då har de inte nyttan och glädjen av att kunna avnjuta kommunernas yttranden, utan de får i stor utsträckning yttra sig från sin egen synpunkt. Om kommunerna lämnar in sina yttranden efter ett fullmäktigesammanträde den 15 juni eller något sådant, har länsstyrelserna ju inte haft tillfälle att läsa dem.
Herr talman! Jag ser det närmast på det sättet, att när det gäller lagstiftningen i förhållande till den principiella uppläggningen av planeringen har kommunerna möjlighet att mot bakgrunden av det som redovisas i huvudpromemorian säga sin mening också i länsstyrelseremissen. Men jag utgår ifrån att kommunerna kan ha ett bestämt intresse av att få utveckla sin talan mera i detalj beträffande tekniska ting och annat och därför kommer att benyttja sig av möjligheten att gå direkt till departementet med vissa av de sakerna.

Herr talman! När vi går att behandla kulturutskottets betänkande nr 8, och särskilt kanske stödet till de lokala ungdomsorganisationerna, torde diskussionen mest röra sig om pengar och om storleken av de anslag som skall utgå. Jag vill för min del beklaga detta, men jag hoppas att vi är överens om den betydelse som en rätt bedriven fritidsverksamhet har för vårt samhälle i stort. Åsikterna går isär när det gäller storleken av det anslag som bör utgå till verksamheten. Jag vill slå fast att våra ungdomsorganisationer, av vilket slag de vara må — politiska, religiösa, idrottseller andra ideella organisationer — utgör en betydelsefull del av vår demokrati. Det är där som de unga människorna tränas i att arbeta under demokratiska former. Det finns anledning att betona ungdomsorganisationernas värde även i det avseendet. Genom att förbättra deras arbetsvillkor skapar man också bättre förutsättningar för demokratin att fungera. Man kan konstatera den samhällsfostrande uppgift som ungdomsorganisationerna har. Skolningen inom våra organisationer betyder mycket för individens fortsatta möjligheter till arbete på olika poster i vårt samhälle. Det är vidare av mycket stort värde att vi har kontaktskapande organisationer som kan bryta den isolering vilken lätt uppstår i ett föränderligt samhälle som vårt. Slutligen har samhället pålagt organisationerna en rad uppgifter som vi räknar med att de kan klara. Men för allt detta krävs resurser, och det är i samband härmed vi kommer in på storleken av ifrågavarande anslag, bidragskonstruktionen m.m. Vi hade vid fjolårets riksdag en lång diskussion om anslagets natur och de befarade negativa verkningarna av dets.k. aktivitetsstödet — en i och för sig glädjande ökning av verksamheten kunde få till följd att stödet per sammanträde sjönk till långt under de utlovade 10 kronorna. För att stödet verkligen skulle vara aktivitetsstimulerande föreslogs bl.a. i en centermotion och i enlighet med statens ungdomsråds förslag att ifrågavarande anslag skulle uppföras som förslagsanslag. Utskottsmajoriteten och riksdagsmajoriteten, då bestående av socialdemokrater och kommunister, avslog dock det yrkandet och anslaget fördes upp som ett reservationsanslag. Detta har medfört — det kan vi konstatera nu — att t.ex. idrottens organisationer har fått ca 8 kronor per sammankomst för höstens verksamhet och att de, om inga extra medel ställs till förfogande, kommer att få en ytterligare försämring för vinterns och vårens arbete. Med full vetskap om detta återkom vi från centern i motionen 1061 till detta års riksdag med krav på att anslaget skulle uppföras som ett förslagsanslag. Under den mangling som ärendet genomgick i utskottet och i en förhoppning om att enighet kanske skulle kunna uppnås släppte vi kravet på förslagsanslag och gick med på att anslaget uppfördes som reservationsanslag men yrkade helt i enlighet med vad skolöverstyrelsen hade förordat att anslaget skulle ökas till 19 miljoner kronor. Vi kan konstatera att denna kompromissvilja har varit förgäves, vilket beklagas. Vi har därför tillsammans med folkpartisterna i utskottet måst reservera oss för vårt yrkande. Jag skall i ärlighetens namn erkänna att majoriteten i sitt förslag bl.a. påvisar möjligheterna att ge tilläggsanslag, tydligen för att i någon mån freda sitt samvete i full vetskap om att anslaget är otillräckligt. Utskottsmajoritetens förslag på 17,5 miljoner kronor för nästa år måste sägas vara en försämring jämfört med vad som gäller för innevarande år och medför att t.ex. idrottsorganisationerna kommer att få ett betydligt lägre belopp än 10 kronor per sammankomst. Man måste i detta sammanhang rikta följande fråga till utskottsmajoritetens företrädare: Anser ni att den ungdomsverksamhet som bedrivs inom idrottsrörelsen på något sätt är sämre och mindre värdefull i jämförelse med andra organisationers ungdomsverksamhet? Det vore, herr talman, mycket mer att säga i denna fråga. Jag har dock Nr 56 hittills inte i kammaren kunnat märka att argument framförda från denna Onsdagen den talarstol — inte heller i andra ärenden — på något sätt kunnat påverka 12 april 1972 frågans lösning i mer gynnsam riktning. Därför tror jag inte att det är stor | — ] — dé att ytterligare argumentera för en höjning av anslaget till 19 miljoner Bidrag till ungdomskronor. Jag vill dock påpeka att moderaterna i kammaren med tanke på organisationernas sitt förflutna i detta ärende har möjligheter att tillföra ungdomsorganisalokala verksamhet tionerna ytterligare värdefulla pengar genom att stödja den reservation som jag, herr talman, ber att få yrka bifall till, nämligen reservationen | A 1 vid kulturutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Förra årets proposition nr 32, som behandlades av kulturutskottet i betänkandet nr 12, föreslog ändrade riktlinjer för det statliga stödet till bl.a. de lokala ungdomsverksamheterna. Riksdagen beslöt då ett reservationsanslag på 17,5 miljoner kronor, som skulle fördelas med 13 miljoner till idrottsorganisationer och 4,5 miljoner till Övriga organisationer. Men både i propositionen och i förra årets utskottsbetänkande sades tydligt att denna nya form för stöd skulle ha ett klart uttalat syfte, nämligen att vara allmänt aktivitetsstöd. Enligt ungdomsrådets intentioner, som också föredragande statsrådet anslöt sig till, sattes normen till 10 kronor per sammanträde för ungdomsorganisationers lokala verksamhet. Med anledning därav diskuterades här i kammaren, som herr Norrby i Gunnarskog sade, anslagets karaktär, om det skulle vara förslagsanslag eller reservationsanslag. Eftersom det var svårt att första året överblicka hur stor stimulans till ökad aktivitet inom de olika ungdomsorganisationerna som den nya stödformen skulle ge och vart bidraget skulle föra, beslöt riksdagen att förra året stanna vid ett reservationsanslag. Herr Norrby sade att det var socialdemokrater och kommunister som stod bakom beslutet, men jag vill påminna herr Norrby om — och herr Norrby satt med i utskottet — att vpk anslöt sig till detta under förutsättning att systemet gick att justera och under förutsättning att det skulle gälla första året. Jag sade det också från denna talarstol. Kulturutskottet uttalade då i sitt betänkande att det skulle finnas justeringsmöjligheter. Utskottet sade också att man kunde tänka sig möjligheten att anvisa medel på tilläggsstat. Utgångspunkten var alltså att anslaget första året skulle vara ett reservationsanslag och att man sedan, när en bedömning kunde ske av utfallet, skulle övergå till ett förslags | anslag. I år har detta stöd återigen förts upp som ett reservationsanslag. | Utskottsmajoriteten har godtagit det och upprepat vad man sade förra I året om justeringsmöjligheter. Jag har varit med om detta även i år, med viss tvekan. Men, herr talman, det syfte som förra årets proposition nr 32 hade, nämligen att stimulera aktiviteten i de lokala ungdomsorganisationerna, tycks nu närmast ha väckt förskräckelse på regeringshåll. Man är helt enkelt rädd för att syftet skulle uppnås — tänk om aktiviteten blir så stor som man avsett, så att man blir tvungen att betala ut litet mera pengar! Jag ifrågasätter om regeringen bör lägga fram en proposition som 44 inte har ekonomisk täckning för vad propositionen syftar till. Därmed vill jag dock ha sagt att intentionerna var bra.

Regeringen är alltså inte beredd att betala för propositionens verkningar, åtminstone i vad gäller idrottsorganisationerna, och det finner jag vara orättvist och inte korrekt. Skolöverstyrelsen anser nu i likhet med statens ungdomsråd att man skall göra en utvärdering av erfarenheterna av detta nya bidragssystem. Utskottet har i sitt betänkande beställt en sådan översyn, vilket jag anser vara positivt och ansluter mig till. Men det lär dröja år innan man gjort detta. Skall man då behandla olika ungdomsorganisationer på olika sätt? Givetvis skall man inte göra det. Jag har förgäves sökt få klarhet i hur den i betänkandet införda justeringsmöjligheten skulle kunna fungera i praktiken. Det har som jag nyss sade visat sig att idrottsorganisationer inte kommer att få 10 kronor per sammanträde. Riksidrottsförbundet har fått ett extra tillskott på 2,8 miljoner kronor, men detta plus de 13 miljoner som man har kommer knappast att ge 8 kronor per sammanträde. Idrottsorganisationerna kommer att bli betydligt sämre ställda än andra organisationer, och jag håller med herr Norrby i Gunnarskog om att det inte är någon skillnad om en idrottsorganisation spelar pingis i ett rum under det att en organisation som tillhör en annan rörelse spelar pingis i ett rum intill. De skall ha samma stöd från staten. Jag har därför till slut kunnat konstatera att den skrivning som utskottet har om justering och vilken jag initierade förra året finns där mest för att utskottets betänkande skall se snyggt och anständigt ut. Med andra ord: Enligt min uppfattning måste en justering få förekomma när vi håller fast vid reservationsanslag, men då får den ske på annat sätt; då måste det finnas en norm för den. Regeringspartiet tycker att en justering skall förekomma, men den får inte kosta några pengar. Nu säger säkert någon till mig att detta är dumt; jag vill ta pengar från de övriga organisationerna och ge till den pott som idrotten har. Det vill jag inte alls göra. Det har vid undersökningar visat sig att de övriga organisationernas aktivitet för närvarande inte är större än att de är tillförsäkrade sin tia, och den skall de få behålla; de skall få behålla sin pott. Däremot har idrottsorganisationernas aktivitet varit så stor — och jag hoppas den blir större — att deras pott inte på långt när kommer att räcka. Det är som jag sade icke rättvist. Därför vill jag ta utskottets betänkande som det är, men — och detta är ytterst viktigt — i reservationen 2 yrkar jag att man skall lägga till att ”norm för justeringarna bör vara att rättvisa skall uppnås mellan idrottsorganisationer och övriga”. Detta kommer att kosta pengar, ja, t.o.m. mycket pengar, det är jag fullt medveten om. Herr talman! Till sist en annan aspekt på denna fråga. Varför skall man alltid vara så benägen att se bara en kort tid framåt? Enligt min uppfattning är det ur alla synpunkter bättre att verkligen få en god aktivitet ute i de lokala ungdomsorganisationerna av olika slag, även om det kostar pengar. Här är jag fullt överens med herr Norrby som talade om värdet av denna ungdomsaktivitet. Detta är mycket värdefullare än att lämna ungdomarna i den åldern vind för våg. Vi skall uppmuntra deras speciella intressen, något som kan bli till både nytta och nöje inte bara för dem själva utan också för hela samhället. Vad som är viktigt är att går man till väga på så sätt — stämmer i bäcken i stället för i ån — besparar man samhället utgifter av mycket större storleksordning, som man tvingas göra även om dessa utgifter kommer på en annan huvudtitel — socialhuvudtiteln — för att ta hand de ungdomar som man har försummat och som kanske har kommit på sned.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

Herr talman! Förra årets riksdagsbeslut om en ny form av aktivitetsstöd till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet föregicks, som de flesta vet, av en omfattande debatt både i och utanför kammaren, och jag skall därför fatta mig relativt kort. Vi hävdade då, bl.a. från liberalt håll, att bidraget hade fått en mycket olycklig konstruktion. Genom att statsrådet Odhnoff inte begärde förslagsanslag utan reservationsanslag, vilket utskottsmajoriteten i huvudsak godtog — utskottsmajoriteten bestod av socialdemokrater och kommunister — fullföljdes inte målsättningen med 10 kronor per sammankomst åt ungdomsorganisationerna, utan därigenom gjordes denna målsättning omöjlig. I stället valde man som sagt att genomdriva ett beslut om reservationsanslag, låst till 17,5 miljoner kronor. Därigenom kom ungdomsstödet att få en uppläggning som innebar att målsättningen med stimulansbidrag på 10 kronor per sammankomst kunde nås endast under förutsättning att aktiviteten inom ungdomsorganisationerna hölls under en viss nivå, en nivå på 1 750 000 sammankomster per år. Över denna nivå skulle ungdomsorganisationerna få ett minskat bidrag per sammankomst. För att vara ett uttalat stimulansbidrag hade ungdomsstödet fått en högst besynnerlig utformning. Från vårt håll hävdade vi att stödet borde konstrueras så, att ökad aktivitet skulle stimuleras, även om den slutliga kostnaden skulle överstiga 17,5 miljoner kronor. Våra farhågor 1971 att vissa ungdomsorganisationer genom det definitiva anslagstaket på 17,5 miljoner kronor skulle få mindre än 10 kronor per sammankomst kommer med all sannolikhet att besannas. Riksidrottsförbundet och skolöverstyrelsen var vid den första utdelningen av pengar överens om att man skulle tvingas hålla bidraget nere i 8 kronor per sammankomst. Detta drabbar naturligtvis framför allt idrottsorganisationerna, eftersom de haft det största antalet sammankomster under den tid vi kan överblicka. Målsättningen höll alltså inte ens första året, inte ens första halvåret. Förra året gick argumentationen från socialdemokratiskt håll i riksdagsdebatten efter två linjer som var litet svårförenliga. Den första var att 17,5 miljoner kronor med säkerhet skulle vara tillräckligt för att uppfylla målsättningen om 10 kronor per sammankomst. Den andra var att osäkerheten om hur stort anslaget skulle bli gjorde det nödvändigt att sätta ett tak av budgetmässiga skäl. Det första påståendet är med säkerhet överspelat — 17,5 miljoner kronor kommer inte att räcka. Det andra kan man, särskilt i det mycket kärva ekonomiska läge som vi nu har, naturligtvis ha en viss förståelse för. Skolöverstyrelsen har efter bedömning av de erfarenheter som gjorts under första året med det nya systemet uppskattat nästa års medelsbehov till 19 miljoner kronor, vilket också anges i statsverkspropositionen. Beräkningarna är naturligtvis osäkra. Det finns beräkningar som slutar på andra siffror, men inga beräkningar visar att 17,5 miljoner kronor, som socialdemokraterna och moderaterna i år föreslår, är tillräckligt. Därför föreslår vi reservanter med bifall beträffande summan till folkpartimotionen 340 att riksdagen i enlighet med skolöverstyrelsens beräkningar och förslag måtte bestämma anslagssumman till 19 miljoner kronor. Det är också viktigt att ett stimulansbidrag inte hålls oförändrat år efter år utan hänsyn till den ökning av verksamheten som de som man tänker sig stimulera åstadkommer.

Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen A 1 vid kulturutskottets betänkande nr 8.

Herr talman!

Under praktiskt taget hela 1950 och 1960-talen har man successivt byggt ut dessa anslag. Vi tog i fjol en betydande utbyggnad av det lokala stödet till ungdomsorganisationerna, under viss debatt på några punkter; jag skall återkomma till dem strax. På samma sätt gör vi i år på förslag av Kungl. Maj:t en väsentlig utbyggnad av ledarutbildningen i ungdomsorganisationerna. Under avsnittet anslag till ungdomsorganisationerna fullföljer vi alltså även i år den successiva utbyggnad som nu har varit en handlingslinje under många år i riksdagen. Vi hade en diskussion i fjol — och vi har den delvis i år, fastän på litet annan melodi — om hur det här anslaget skall vara utformat, förslagsanslag eller reservationsanslag? Det visade sig att om man lät det vara ett fritt löpande anslag, skulle det råda stor osäkerhet om var det skulle landa. Den osäkerheten har vi fortfarande. Gunvor Ryding och i viss mån också Billy Olsson i Kil har gett ett intryck av att året har gått och att det varit möjligt att göra en bedömning av hur utfallet är. Det är ju inte sant. Året pågår för närvarande, och efter den 1 juli har skolöverstyrelsen möjlighet att ge oss ett fast underlag för en bedömning. Då finns ett tillfälle att få litet klarhet i var någonstans det här anslaget landar. Inte ens det förslag som SÖ hade i sina petita, Billy Olsson, var ju grundat på någon erfarenhet av hur anslaget skulle slå ut, utan det var en höftning som skolöverstyrelsen gjorde utifrån de delrapporter som man hade fått in. I dag bevittnar vi här i riksdagen det intressanta fenomenet att också samtliga de borgerliga partierna, som i fjol gick på linjen att detta anslag skulle vara ett förslagsanslag, gör ett återtåg. De har också kommit underfund med att detta är för osäkert, och därför bör det nog vara ett reservationsanslag. Jag vill gärna säga att moderata samlingspartiet är det enda parti som har varit tillräckligt konsekvent i sitt sätt att handla. Man säger nämligen att det är rimligt att vi ligger kvar på den summa som är markerad i propositionen, eftersom det reservationsanslag som gäller ju är sammankopplat med justeringsmöjligheter, som utskottet har uttalat. Hur den justeringen skall gå till får bli avhängigt dels av hur stora behoven visar sig vara när SÖ kommer med sin slutliga bedömning, dels naturligtvis av vilka ekonomiska möjligheter som står till buds i det läget. Nu säger de båda mittenpartierna att man lika gärna kan höfta till med 19 miljoner som med 17,5 miljoner. Men det är väl alldeles klart att om man har en grund att stå på, som för flertalet av ungdomsorganisationerna visar sig vara ganska bra, finns det all anledning att stå kvar på den tills man får en slutlig bedömning av hur utfallet blir för idrottsorganisationerna. Det finns ett visst varsel om att det kan bli på ett något annat sätt än vad som början varit tänkt. I detta nya läge har kommunisterna unnat sig att göra en alldeles egen parad — ett slags verbal parad — i en särskild reservation, vars innehåll egentligen är att man vill på en gång ha reservationsanslag och förslagsanslag utan att på något sätt tala om vad det skall kosta. Det får väl vara deras ensak att ägna sig åt den sortens parader, men jag tycker nog att det är hederligare att så långt möjligt tala om vad det man vill att riksdagen skall besluta om kommer att kosta. Vi har en grund att stå på med ett reservationsanslag på 17,5 miljoner kronor, och vi säger att om det visar sig komma snett, hoppas vi att det går att justera med de anvisningar som utskottet har givit. Om man sedan försöker att med några former av ordfyrverkeri tolka detta som om det inte skulle innebära reella möjligheter att komma till rätta med de problem som kan uppstå, då tror jag man underkänner förmågan till konstruktivt och fantasifullt betänkande i Kungl. Maj:ts kansli.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
Herr talman! Herr Zachrisson har stämt ned tonen betydligt sedan i fjol — detta måste i rättvisans namn sägas — och det är ju skönt eftersom vi nu kan föra en debatt om dessa frågor. Han förklarar att vårt ställningstagande i år har betytt ett borgerligt återtåg från de linjer som vi följde i fjol. Låt mig bara säga att det är litet svårt att agera. Om man ena gången vidhåller ett krav, t.ex. på förslagsanslag som i detta fall, anses man totalt oansvarig när det gäller rikets ekonomiska politik. När man andra gången försöker nå en överenskommelse med tanke på det värdefulla i det stöd till ungdomsorganisationerna som det här är fråga om, då har man gjort ett återtåg; även då är man tydligen ute på felaktiga vägar. Jag tycker nog inte att den socialdemokratiska majoriteten i utskottet lovar att det här återtåget skall leda till någonting. När majoriteten vill lappa på 17,5-miljonersanslaget, pekar man på de och de utvägarna. I verkligheten har inte riksdagen egentligen sagt någonting utan helt överlåtit bedömningen till statsrådet i den här frågan. Det skulle vara ytterligt intressant att här få höra om statsrådet Odhnoff — eftersom tydligen herr Zachrisson vill överlåta avgörandet till henne — har tänkt fylla på till den nivå som är behövlig. Vi har i dag velat ta ett rejält steg uppåt, ett steg som i alla fall betyder någon krona ytterligare per sammankomst. Detta har icke majoriteten velat vara med om, och det är det vi beklagar. Vi vill att riksdagen skall fatta besluten i dessa frågor och inte överlämna dem till andra, osäkra värderingar.

Herr talman! Herr Zachrisson sade att jag här agerade som om jag trodde att året hade gått, men det förnekar jag. Däremot agerar jag med den utgångspunkten att man kan se tendenserna när man har fått vissa uppgifter. Det är med hänsyn till dessa tendenser som jag har gjort mitt ställningstagande. Sedan bekräftar herr Zachrisson att de här justeringsmöjligheterna som står inskrivna inte får kosta någonting, för det skall vara 17,5 miljoner kronor. Varför skall det stå en sak i ett utskottsbetänkande som inte betyder någonting? Jag vill föra in momentet om rättvisa mellan organisationerna, och det tycker jag är helt riktigt. Herr Zachrisson sade någonting väldigt fint om en verbal parad som vi hade gjort. Om det är detsamma som kravet på rättvisa mellan organisationerna må det kallas vad som helst, men jag tycker att det vore anständigt av riksdagen att fatta ett beslut som betyder likhet mellan idrottsorganisationer och andra. Så några ord till herr Norrby i Gunnarskog och herr Olsson i Kil. Det är klart att jag inte heller i utskottet hade någonting emot att stödja förslaget om 19 miljoner, men det spelar ingen roll, eftersom min uppfattning är att 19 miljoner inte kommer att räcka. Därför anser jag att det är bättre med en justeringsmöjlighet som innebär rättvisa mellan organisationerna, och det kommer att kosta mer än 19 miljoner. Men som jag sade i slutet av mitt första anförande tycker jag att de pengarna är väl använda och kan sparas in när det gäller andra ändamål, som det är mindre sympatiskt att ge pengar till.

Herr talman! Låt mig ta det sista först — det gör ett besynnerligt intryck på mig. Gunvor Ryding säger att 19 miljoner kronor, som vi från mittenpartiernas sida föreslår, kommer ändå inte att räcka. Då frågar man sig: Vad kommer Gunvor Ryding att föreslå? Jo, hon föreslår 17,5 miljoner kronor. Hur kan det räcka, när 19 miljoner inte kommer att räcka? Eller har Gunvor Ryding så stor tilltro till regeringen, att hon tror att den skall uppfylla varje önskan från ungdomsorganisationerna när det gäller att tillmötesgå de här kraven? Jag skall i det sammanhanget be att direkt få ställa frågan till statsrådet Odhnoff: Är statsrådet Odhnoff villig att gå upp i talarstolen här och ge ungdomsorganisationerna klara försäkringar, att de kommer att få 10 kronor per sammankomst under nästa år och att de här justeringsmöjligheterna, som anges i utskottsskrivningen, inte är tomma ord utan kommer att vara verklighet för regeringen den dag man skall fatta beslut? Året har inte gått än, säger herr Zachrisson — man vet inte exakt var det här kommer att sluta. Och det har han naturligtvis rätt i — man vet inte exakt var det kommer att sluta. Men då får man gå till de beräkningar som är gjorda. Skolöverstyrelsen har beräknat 19 miljoner kronor. Riksidrottsförbundet säger i en skrivelse, som jag fick nu under debatten, att man räknar med 800 000 sammankomster under våren. Det betyder att man där har ett behov av 8 miljoner kronor — det finns 6,3 miljoner kronor kvar av anslaget. Lägger vi 8 miljoner till det som man redan givit ut i stället för 6,3 miljoner, så hamnar vi på ungefär 19 miljoner. Tar vi dessutom i betraktande att de övriga organisationerna inte kommer att göra av med de 4,5 miljoner kronor som där är anslagna, så kommer vi något under 19 miljoner kronor. Jag har funnit att den siffran är ganska riktig, om man skall närma sig verkligheten så mycket som möjligt. Herr Zachrisson säger när han recenserar de olika partierna att moderata samlingspartiet är bäst, därför att moderaterna är mest konsekventa, och han ger dem mycket beröm. Men det är också moderaterna som — tillsammans med socialdemokraterna och kommunisterna — föreslår den minsta summan till ungdomsorganisationerna. Detta anses alltså värt allt beröm från herr Zachrissons sida. Jag vill till slut slå fast, herr talman, att det är en skillnad mellan mittenpartiernas förslag och det förslag som läggs fram av socialdemokrater, moderater och kommunister, fastän kommunisterna har en reservation — en skillnad på 1,5 miljoner kronor till ungdomsorganisationernas fördel. Jag tror ändå att det är ganska väsentligt för de människor som jobbar i ungdomsorganisationerna att få det här bidraget öppet och ärligt redovisat till riksdagen, och jag hoppas att det är ledamöter här i riksdagen som kommer att rösta för det förslaget oberoende av partitillhörighet.
Herr talman! Herr Norrby i Gunnarskog tyckte att jag hade blivit snällare i år, och det är klart att man blir det när han bättrar sig. Då har man ju inte anledning att vara riktigt lika hårdhänt. Jag sade inte att herr Norrbys handlande när det gällde att ansluta sig till reservationsanslaget var felaktigt — jag tycker det var mycket klokt. Däremot diskuterade jag om man skulle ge sig på att höfta till ett belopp på 1,5 miljoner, som mittenpartierna nu har gjort. Låt mig då också med en gång säga till herr Olsson i Kil, att när det gäller den här skillnaden som han talar om, så vet vi ju inte hur stor den blir, för det beror på vilken bedömning man gör av de justeringsmöjligheter som kan behövas. Skillnaden är helt enkelt den, att ni vill på grundval av mer eller mindre lösa beräkningar nu lägga fast vad det hela skall sluta på. Vi säger: Låt oss vara öppna och se var det landar. Vi får efter den 1 juli ganska rejäla besked om vad det här kan kosta, och då får man göra den bedömning som krävs utifrån de utgångspunkterna. Så några ord till fru Gunvor Ryding. Det är i och för sig bra med vackra ord och att det är givetvis mycket väsentligt att rättvisa skipas. Men de vackra orden skall också ha täckning. I varje fall skall de tolkas. Att bara använda dem som slagord tycker jag inte att man gagnar vare sig ungdomsorganisationerna eller någon annan så mycket med. Fru Ryding sade också att justeringarna inte skall kosta någonting. Det är klart att de skall göra det. Om justeringarna behövs måste de naturligtvis kosta något, det är självklart. Men vad vi fortfarande är fundersamma på är om de behövs. Och om de behövs, så får vi se hur mycket de måste kosta.